Herr talman! Först vill jag slå fast att vi socialdemokrater inte sätter oss emot en ny organisation för förvaltning av statens fastigheter. En orsak till att en översyn bör göras är de ändrade reglerna för myndigheternas lokalförsörjning. De innebär att myndigheterna skall kunna bestämma mer och kunna välja om de skall ha sina lokaler i statens fastigheter eller i privata. Därför behöver en översyn göras. Herr talman! Några grundläggande krav kan man väl i alla fall få ställa. För det första borde ändamålet vara att skapa en organisation som ger större effektivitet, inte mindre. För det andra borde en ny organisation rimligen ge tydligare ansvarsförhållanden, inte otydligare. Såvitt jag förstår finns det egentligen bara ett enda skäl till det förslag som regeringen har lagt fram och som majoriteten i finansutskottet har ställt sig bakom. Skälet är inte att skapa en effektiv och bra organisation. Skälet är däremot att skapa förutsättningar för utförsäljning av de av staten ägda fastigheterna. På något annan sätt kan inte propositionens förslag, som utskottsmajoriteten gjort till sina, förklaras. Nu är det emellertid så här, och det tycker jag faktiskt att alla borde kunna vara överens om. Staten äger inte fastigheter för att dessa skall utgöra en fastighetskoncern vilken som helst, utan för att tillgodose statliga behov. Jag kom nu på ytterligare ett skäl. Jag vet inte om det är relevant, men jag tänker ändå pröva det. Lars Tobisson har med benäget bistånd av den nuvarande finansministern i åratal gått på den här linjen. Om detta är ett bra och sakligt skäl får andra avgöra. I dag finns det flera skäl för att inte följa denna proposition. För det första är förslaget splittrat, oöverskådligt och ineffektivt. Ett exempel på det, herr talman, är organisationen för universitetens och högskolornas fastigheter. Det är bara ett exempel. Vissa universitet förutsätts bygga upp en egen förvaltning för donationsfastigheterna. Inom parentes sagt tycker vi att det är rimligt. Dessutom ges det möjlighet att bilda lokala bolag för fastighetsförvaltningen i övrigt. Dessa bolag skall samverka med Fastighetskoncernen AB, Högskolekoncernen AB, förvaltningsmyndigheten och stabs och servicemyndigheten. I alla dessa bolag måste man skaffa speciell expertis. Det hjälper inte att säga att man skall handla upp tjänster. För att man skall kunna handla upp tjänster på ett effektivt sätt krävs kompetens. Precis samma splittring uppstår om förslaget bifalles på försvarets område. Det blir splittrat. Det blir byråkratiskt. Det blir flera parallella led, och det blir dubbelarbete. För det andra är marknaden för fastigheter ''död'' -- fullkomligt ''stendöd''. Det kommer att ta mycket lång tid innan det blir ekonomiskt fördelaktigt att sälja ut fastigheter -- om det nu är det man är ute efter. Jag kan inte se något annat bra skäl för denna proposition. Det finns de som säger att nästa högkonjunktur inte kommer att lösa problemen på fastighetsmarknaden och inte den därefter heller. Det lär behövas tre högkonjunkturer innan problemen i vårt land -- och i en mängd andra länder -- när det gäller fastigheter kommer att lösas. För det tredje -- och det kanske inte är minst viktigt -- finns det en överenskommelse mellan regeringen och Socialdemokraterna om att för närvarande skall inga fastigheter -- utom i undantagsfall, och då efter samråd -- säljas ut. Herr talman! Jag vänder mig nu särskilt till kammarens moderata ledamöter. Skulle inte en smula eftertanke i vad gäller de frågor som kulturutskottets socialdemokrater tar upp vara på sin plats? Den avvikande mening som socialdemokraterna har fogat till kulturutskottets yttrande till finansutskottet går sammanfattningsvis ut på att man inte skall springa i väg. Låt oss se på frågan om det nationella kulturarvet i lugn och ro. Låt en parlamentarisk beredning se över dessa frågor. Jag undrar därför om det är helt nödvändigt att rusa i väg så som majoriteten i finansutskottet gör. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag än en gång deklarera att vi inte motsätter oss att en del av Byggnadsstyrelsens verksamhet bolagiseras. Vi kan tänka oss att det -- inte i dag, men när marknadsläget blir bättre -- kan vara affärsmässigt riktigt att sälja ut vissa fastigheter. Vi är beredda att överväga det. Det är rimligt att universitet och högskolor ges möjlighet till egen förvaltning av de fastigheter som används i deras verksamhet. Statens fastigheter -- våra gemensamma fastigheter -- är så värdefulla att man ordentligt bör gå igenom hur man skall ta hand om och sköta dessa innan riksdagen tar slutlig ställning. I denna beredning är det lämpligt att representanter för de stora lokalnyttjarna finns med. Frågor som berör universitetens och högskolornas fastigheter bör, som jag sade tidigare, belysas särskilt i denna beredning. Herr talman! Jag har visat att detta förslag kommer att leda till byråkrati och krångel. Om jag mot all förmodan inte har lyckats visa det, rekommenderar jag fig. 2, 3 och 4 på s. 7 och 8 i betänkandet. Dessa organisationsskisser har en särskild historia. De fanns inte med i propositionen. Men för att jag och andra skulle begripa vad man egentligen säger i propositionen var utskottets föredragande vänlig nog att göra sådana här organisationsscheman. På s. 7 i betänkandet finns en organisationsskiss över den nya organisationen för förvaltning av statens fastigheter och lokaler. Låt mig redogöra för denna skiss. Den innehåller: och förvaltningsmyndigheten. Men det är inte slut med det. Inordnat under Fastighetskoncernen AB Lantbruksuniversitet AB) och Projektering för försvaret. Men sedan blir det ännu krångligare enligt skissen. Inordnat under Högskolekoncernen AB finns Uppsala AB, Lund AB och NN AB. Här förekommer således en diskriminering. NN AB Skövde AB. Så här kan det bli på varenda universitets och högskoleort i landet. Nu måste jag väl i alla fall ha visat att det här blir krångligt. Jag har också visat att förslaget kommer att leda till att ansvarsförhållandena blir oklara och otydliga. Jag påstår att det blir onödigt kostsamt, eftersom man tvingas bygga upp parallella organisationer för att få den nödvändiga kompetensen. Låt mig dessutom slå fast att man slår sönder organisationer som fungerar bra nu. Sammanfattningsvis är förslaget inte bra. Jag har mina tvivel om att förslaget är genomtänkt. Det är åtminstone inte tillräckligt genomtänkt. Förslaget är tillkommet för att ge möjlighet för privatiseringsivrare att privatisera och för utförsäljare att sälja ut av rent dogmatiska skäl. Herr talman! Med dessa argument föreslår vi socialdemokrater att riksdagen skall avslå propositionen. Jag yrkar bifall till de tre socialdemokratiska reservationerna i detta betänkande.

Herr talman! Jag skall börja med att tala om att jag inte är någon större vän av Byggnadsstyrelsen. Jag har i olika sammanhang haft en del att göra med Byggnadsstyrelsen. Jag försökte bl.a. organisera en pappersinsamling på min egen arbetsplats i Göteborg. Byggnadsstyrelsen hade hand om skötseln av den fastighet där vi höll till. Att försöka få folket på Byggnadsstyrelsen att delta var som att köra huvudet i väggen. Jag har också exempel på att Byggnadsstyrelsen har visat okänslighet när det gäller att slå vakt om vårt kulturella byggnadsarv. Men jag är ändå överens med Arne Kjörnsberg om beskrivningen av det nu föreliggande förslaget. Jag skall inte påstå att jag har haft tid och kraft att sätta mig in i alla scheman och de nya, komplicerade bolagsbildningarna. Men jag känner någonstans i ryggmärgen att den beskrivning som Arne Kjörnsberg ger av förslaget är rätt. Jag instämmer därför i de socialdemokratiska reservationerna. I min meningsyttring har jag gjort någonting som jag har förstått kanske inte riktigt är i enlighet med hur man skall göra i finansutskottet. Jag har nämligen yrkat bifall till en lokal motion från Göteborg. Jag har fått påpekanden om att man inte gör så. Jag kan väl ändå få redovisa några av motiven till att jag har gjort så här. Det rör sig om ett andrahandsyrkande. Om de socialdemokratiska reservationerna går igenom faller detta yrkande. Detta yrkande blir bara aktuellt om majoriteten i utskottet också blir majoritet i kammaren. Utskottet har en ganska välvillig skrivning. Förslaget går ut på att vi skall lita på regeringen, och att den skall pröva lokaliseringen av en eventuell ny bolagsbildning. Det torde vara välbekant för alla i denna kammare att vår nuvarande regering är ovanligt Stockholmsdominerad. Regeringen brukar nästan alltid vara Stockholmsdominerad, men den nuvarande är det i mycket hög grad. Såvitt jag vet finns det ingen göteborgare i regeringen. Det har bidragit till min inställning. Jag tycker också i största allmänhet att denna fråga, om utlokalisering av statliga verk, som har trängts undan är viktig och att den skall fortsätta att drivas. Det här är således mitt andrahandsyrkande. Om utskottets helhetsförslag går igenom vill jag att man bifaller motionen från Erling Bager m.fl. om lokalisering till Göteborg.

Herr talman! Riksdagen har nu att behandla regeringens slutgiltiga förslag och finansutskottets överväganden i vad gäller den framtida organisationen av Byggnadsstyrelsens och statens fastigheter. Under den här mandatperioden hanterade vi frågan första gången hösten 1991. Finansutskottet och riksdagen gjorde då ett antal påpekanden, t.ex. när det gäller vissa problem som kan uppstå i samband med bolagisering och organisationsförändringar av universitets och högskolefastigheter och kulturfastigheter. Regeringen fick i uppdrag att studera detta litet mera noggrant. Det har regeringen gjort nu, och man kommer tillbaka med ett förslag. Detta förslag har accepterats av riksdagens finansutskott och de övriga berörda utskotten. Vad föreslår regeringen och finansutskottet för riksdagen? Jo, man vill skapa en helt annan organisation av ett av de största fastighetsinnehaven i det här landet. Det gäller genomförandet av bolagiseringar som kommer att medföra effektiviseringar och en organisation med betydligt bättre och mera renodlade ansvarsområden. Det kommer att skapa en organisation och ett marknadsförhållande på de marknader där dessa fastigheter opererar som innebär en högre grad av affärsmässighet, och det kommer också att skapa grunden för en viss utförsäljning av fastigheter som staten inte nödvändigtvis behöver vara ägare av. Det kommer också, herr talman, att ge till resultat att staten blir en mer kompetent fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Detta är viktigt utifrån den utgångspunkten att det för kunderna, dvs. de som brukar statens fastigheter, med tanke på kostnadsnivåerna är väsentligt att de som äger och förvaltar fastigheter som förhyrs faktiskt är effektiva fastighetsförvaltare. De som äger och förvaltar fastigheter måste bli effektiva utifrån den mycket enkla utgångspunkten att de myndigheter och andra, som i dag förhyr fastigheter och lokaler av Byggnadsstyrelsen, tidigare haft väldigt svårt att söka alternativ som är exempelvis billigare eller bättre, medan de fr.o.m. nu har möjlighet att söka sådana alternativ. Detta innebär alltså, att om staten inte är en effektiv fastighetsförvaltare och fastighetsägare, kommer staten inte heller att kunna få avkastning på sitt fastighetsinnehav, och då kommer, mycket enkelt uttryckt, staten i framtiden inte att vara en effektiv fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Hyresgästernas ställning kommer i hög grad att förstärkas. Även det är en mycket mycket väsentlig strukturell förändring. Väl fungerande statliga verksamheter ute i landet, som förhyr stora ytor av kontorslokaler och andra lokaler, kommer att kunna ställa krav på att den produkt som staten i den nya formen levererar till dem är kostnadseffektiv. Om den inte är det, vänder de sig till någon annan. Detta är en av de viktigaste förändringarna, en förändring som faktiskt kommer att skapa det omvandlingstryck som är nödvändigt för att den nya organisationen skall bli en effektivt opererande organisation. Det här kommer att innebära att staten får ett större ekonomiskt utbyte av sitt fastighetsinnehav, vilket också är viktigt. Det samlade värdet på statens fastighetsinnehav i dag varierar litet grand, beroende på vad man tittar på. Det bokförda värdet ligger efter vad jag kan se i utredningen på ungefär 15 miljarder. Det uppskattade värdet i år ligger på en 32 miljarder. Det är en mycket mycket stor ekonomisk tillgång, som naturligtvis måste förvaltas så att den ger ordentlig avkastning. Det får man större förutsättningar för med den nya organisationen.

Det innebär i sin tur att staten, genom att minska sitt innehav av och sina investeringar i fastigheter, kan använda resurserna till andra investeringar, som är av större betydelse för att främja den ekonomiska uttvecklingen i vårt land. Fastighetsägande främjar ju inte direkt på ett offensivt sätt den ekonomiska utvecklingen. Det finns annat som är viktigare: infrastrukturinvesteringar, skattesänkningar och t.o.m. investeringar i ett mindre budgetunderskott, för att se till att vi som nu lever faktiskt betalar för våra kostnader. Dessutom, herr talman, innebär organisationsförslaget en ordentlig decentralisering och en renodling av den marknad varpå staten som fastighetsägare opererar. Arne Kjörnsberg beskrev tidigare denna decentralisering som en oerhört stor byråkratisk organisation, med en väldans massa kontakter, som något stort och för organisationens och de olika delorganisationernas verksamhet problemfyllt. I realiteten innebär detta exempelvis att högskolorna och universiteten kommer att få kontakt, kundrelationer, förvaltningsansvar och förvaltningsrelationer med en kompetent fastighetsägare inom det området. Så kommer det också att vara för andra. I stället för att möta en gigantiskt stor byggnadsstyrelse kommer de alltså att få kontakt med en kompetent fastighetsägare. Jag vet inte varifrån Arne Kjörnsberg och Socialdemokraterna har fått uppfattningen att denna jättestora byggnadsstyrelse, med ett mycket mycket stort fastighetsinnehav och med en mycket stor organisation, skulle vara den effektivaste förvaltningsmodellen.

Arne Kjörnsberg kallar detta byråkrati och problem. Jag kallar det effektivisering. Jag kallar det decentralisering. Jag kallar det stärkande av kundernas ställning. Dessutom är jag inte det minsta bekymrad för att det för någon av de enheter som, inom sina resp. verksamhets och ansvarsområden, kommer att hantera mycket stora volymer, på något sätt skulle vara något problem att ha kontakt med tre, fyra eller fem andra leverantörer av förvaltning, service eller vad det nu är. Jag är inte det minsta bekymrad.

Det är precis det som denna förändring syftar till. Herr talman! Arne Kjörnsberg klagar på beredningen av det här ärendet. Han säger t.ex. att ärendet är för dåligt utrett och att det finns för mycket oklarheter. Jag vill då peka på att den första proposition som regeringen lade på riksdagens bord hösten 1991, låg praktiskt taget färdigskriven i skrivbordslådan på departementet, beredd av en socialdemokratisk regering. Det är vidare ett tidigare socialdemokratiskt statsråd som har lett arbetet med utredning och beredning. Därutöver har ärendet varit i riksdagen flera gånger och för yttrande i olika utskott. Vad är det som är så dåligt berett? Nej, herr talman, man får snarare känslan av att Socialdemokraterna, nu när det är en borgerlig regering som lägger fram förslaget, liksom inte förmår stå upp för de relativt radikala förändringar som de var beredda att föreslå riksdagen så länge de själva satt i regeringsställning.

När stora företag omorganiserar, då är grundorganisation, strategi, färdriktning, styrsystem och målbeskrivningar det väsentliga. Med det som instrument, med frihet för dessa organisationers ledningar och med flexibilitet kan man på denna bas vidareutveckla verksamheten. Med det tryck från marknaden som härmed skapas kommer man att kunna klara de svårigheter som eventuellt uppstår. Det tycks bara vara socialdemokraterna i riksdagen som tror att man kan lägga ett så pass omfattande organisationsförslag på riksdagens bord och hävda att man därmed har löst varje enskilt litet problem. Jag lovar, Arne Kjörnsberg, att om någon någonsin lyckas framlägga ett sådant förslag kommer det att vara så detaljerat, att verkligheten, när förslaget väl läggs fram, kommer att ha sprungit från de utgångspunkter som man hade när man inledde sitt förändringsarbete. Herr talman! Med de orden yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på reservationerna och meningsyttringen.
Herr talman! Bengt Wittbom anser att när stora företag gör förändringar, så handlar det om färdriktning, stategi och liknande. Men, Bengt Wittbom, staten är inget företag. Herr Wittbom talar om marknad, kostnadseffektivitet, marknadsanpassning osv. Jag lovar, herr Wittbom, att alla dessa modeord är på väg att bli ute. Staten är inget företag, herr Wittbom. Jag håller med utskottets talesman om att detta innebär en decentralisering. Jag tycker faktiskt också att det finns skäl att gå åt det hållet. Men vi socialdemokrater säger: Låt oss tillsätta en parlamentarisk beredning som får se över detta. T.o.m. herr Wittbom borde väl bli litet fundersam när jag räknar upp alla dessa fyrkanter som på ett schematiskt sätt visar den nya organisationen. Skulle man inte kunna ägna sig åt åtminstone en smula eftertanke och vara litet försiktig! Herr Wittbom sade att det här var en nästan färdigskriven proposition och att det dessutom var ett tidigare socialdemokratiskt statsråd som hade utrett frågan. Jag satt faktiskt och funderade på om herr Wittbom skulle köra den svängen, men så kom jag fram till att han rimligtvis inte kunde göra det. Det är nämligen inte det tidigare socialdemokratiska statsrådet som har ansvaret, utan det är ni, herr Wittbom, som har ansvaret. Det är den nuvarande regeringen som har ansvaret intill dess riksdagen har fattat sitt beslut. Riksdagen har ännu inte fattat något beslut, och när herr Wittbom sade att vi hade accepterat detta, så var det väl en felsägning. Man brukar säga att varav hjärtat är fullt, därav talar munnen. Herr Wittbom sade att man i framtiden kan tänka sig att sälja fastigheter. Inom parentes vill jag hänvisa till att jag sade att det kommer att ta lång tid, om man inte vill slänga bort vår gemensamma egendom. Intäkterna från dessa försäljningar skulle man, sade herr Wittbom, kunna använda till infrastrukturinvesteringar. Det är tankeväckande, och det är bra. Men det andra som herr Wittbom skulle använda pengarna till var att sänka skatter. Bengt Wittbom överväger alltså på fullaste allvar att sälja bort fasta gemensamma egendomar i form av fastigheter för att kunna sänka skatter. Jag kan räkna ut för vilka, men det är ändå lika felaktigt att sälja bort fasta värden för att under en kort tid kunna sänka skatter. Detta var väl en felsägning, men som sagt: Varav hjärtat är fullt, därav talar munnen.
Herr talman! Det kan väl inte vara någon överraskning för Arne Kjörnsberg att den här regeringens ambition är att sänka skatter. Jag blev litet förvånad när Arne Kjörnsberg sade att jag stod här och talade om målsättningar, stategier och liknande. Men vad gjorde Arne Kjörnsberg i sitt inlägg? Han talade om effektivitet -- eller brist på effektivitet -- och annat sådant. Vad är det annat än målsättningar? Tycker inte Arne Kjörnsberg att staten, som har detta mycket stora fastighetsinnehav, skall ha som målsättning att vara en effektiv fastighetsägare och se till att fastigheterna förvaltas effektivt och ger god avkastning? Tycker inte Arne Kjörnsberg att decentralisering och bättre kontakter mellan hyresgästerna/kunderna och statens organ är någonting bra? Är inte det en bra målsättning? Tror inte Arne Kjörnsberg att statens sätt att hantera sina fastigheter går att effektivisera? Jag tror att Arne Kjörnsberg sade fel eller tog i litet för mycket. Det är självklart att man från statens sida måste ha en rationell syn på sitt fastighetsinnehav. Den här regeringen har formulerat sin syn. Tack för att ni hade gjort så mycket jobb när den regeringen tillträdde -- det underlättade arbetet och gjorde att det här ärendet kunde komma snabbare till riksdagen. Sedan skall vi kanske tala litet om Erik Åsbrink. Jag är glad för att kunna infria en del av Arne Kjörnsbergs spekulationer om vad jag skulle göra eller inte göra. Det är mycket enkelt. Erik Åsbrink var statsråd i Finansdepartementet, och det här förslaget fanns i Finansdepartementet. För att man inte skulle tappa tempo var väl detta mycket lämpligt. Arne Kjörnsberg är ju en gammal riksdagsräv -- hur många år Arne Kjörnsberg suttit i riksdagen vet inte jag, men det är säkerligen flera än jag.

Herr talman! Självfallet är det bra om staten kan vara effektiv i alla sammanhang. Det var inte det jag reagerade emot. Vad jag reagerade mot i min förra replik var att herr Wittbom sade att när alla stora företag skall göra förändringar handlar det om ''färdriktning'', ''strategi'' osv. Jag påpekade då på mitt som vanligt försynta sätt att staten inte är något storföretag. Staten är någonting annat. Det var det enda jag sade om detta. Det är riktigt att den första propositionen kom väldigt snabbt till riksdagen. Men den sändes också mycket snabbt tillbaka, eftersom ni hade glömt detta med donationsfastigheter. Det var bra att det blev en ändring på den punkten, men vi anser fortfarande att frågan inte är tillräckligt beredd. Bengt Wittbom visade stor upprördhet -- vare sig den var spelad eller inte -- över att jag, som Bengt Wittbom uttryckte det, som gammal riksdagsräv noterade någonting utomordentligt uppseendeväckande i det Bengt Wittbom sade, nämligen att han ville sälja statens fastigheter för att kunna sänka skatter. Jag återgav vad Wittbom hade sagt om att man ville sälja fastigheter för att få pengar till infrastrukturinvesteringar. Jag erkänner att jag glömde en punkt i Bengt Wittboms uppräkning, nämligen att avsikten också var att stärka statens finanser. Men sedan kom den tredje punkten, nämligen att man skulle använda pengarna för att sänka skatter. Jag refererade emellertid mycket ärligt att Bengt Wittbom först nämnde infrastrukturinvesteringar. Att ni vill sänka skatter är inte någon överraskning för mig. Vi vet också vilka grupper ni vill sänka skatterna för. Men det som jag ansåg vara uppseendeväckande är att ni vill sälja ut gemensamma värden för att kunna sänka skatter, och det finns det alla skäl i värden att påtala -- vare sig man är riksdagsräv eller inte.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag när jag hade min förra replik glömde den rekommendation som herr talman påminde om. Till Arne Kjörnsberg vill jag bara säga att när staten ger sig in i stor skala på områden där staten egentligen inte har några särskilda förutsättningar att agera bättre än den privata sektorn, måste staten se till att under den tid som man befinner sig i den sektorn eller på den marknaden faktiskt vara precis lika effektiv, precis lika bra, som de privata aktörerna. Det går en gränslinje mellan Arne Moderater, och mellan Socialdemokrater och den nuvarande regeringen i vad gäller synen på vilka områden staten skall vara engagerad i, eller inte. Jag ser inget stort värde i att staten äger fem miljoner kvadratmeter kontorslokaler. Jag vet inte riktigt vad det ger staten för extra styrka och på vad sätt staten i den situationen kan ge något extra tillbaka i form av bidrag till samhällsutvecklingen. Det finns annat, som det är viktigare att staten ägnar sina resurser åt. Herr talman! Jag vill bara korrigera Arne Kjörnsberg. Jag tror inte att jag sade ''alla stora företag''. Jag sade ''när stora företag'', vilket lika gärna inkluderar stora organisationer. När de stora organisationerna gör förändringar finns det inga krav på att man i varje detalj skall veta var allt hamnar någonstans. Det viktiga är i stället att få i gång en förändringsprocess. Det är vad vi hoppas att utskottet och också riksdagen i sitt beslut i morgon kommer att prioritera. Ju snabbare vi får i gång processen, desto snabbare får vi en bättre fungerande fastighetsmarknad, bättre möjligheter för kunderna att påverka sin leverantör, bättre kostnadseffektivitet och decentralisering. Desto snabbare kommer också staten att kunna flytta sina investerade medel från fem, sex eller kanske åtta miljoner kvadratmeter till annat, som är viktigare för den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Fru talman! Det känns alltid litet konstigt att gå upp i talarstolen efter ett middagsuppehåll om vi avbrutit mitt i en debatt, men jag skall försöka att ta upp debatten på nytt. Är vi egentligen särskilt oeniga i detta ärende? Det tycker jag inte. De inblandade parterna har samtliga sagt att Byggnadsstyrelsen i stort sett har överlevt sig själv. Det kan vi nog vara eniga om. Vad syftar man då till? Ja, man syftar till att få en effektivare användning av statens fastigheter. Om jag har förstått tidigare talare rätt, instämmer de i detta. Det här ärendet har blivit långdraget. Det har varit långdraget, tror jag mig veta, redan innan det kom på riksdagens bord förra hösten. Vi hade inom utskottet delade meningar om förträffligheten i propositionen. Den tillstyrktes till viss del. Till viss del förvisas den tillbaka till regeringen. Den har sedan i vederbörlig ordning behandlats, och vad gäller mitt parti har vi fått gehör för våra synpunkter. Vi gillar naturligtvis inte betänkandet till alla delar. Det vore konstigt om man kunde göra det. Det här är en våldsamt stor sak. De samlade statliga fastigheterna utgör en mycket stor del av det totala fastighetsbeståndet i det här landet. Men vi måste utgå från att en eller kanske flera utredningar har arbetat igenom materialet ordentligt. Vi vet själva från utredningsarbetet att man i de allra flesta fall går väldigt djupt in i saker och ting. Jag tycker att vi skall ha respekt för det arbete som utredningarna har utfört. Man kan inte förvänta sig att allting skall vara perfekt, naturligtvis inte heller i det här fallet, och det här är inte färdigt i alla delar. Det var någon som sade att staten inte är något företag. Nej, staten är inte något företag, och det är just därför man vill göra denna förändring. Den här verksamheten behöver drivas i mera bolagsmässiga former. Det är det som skall skapa en effektivare användning av statens fastigheter. Det har uppstått en liten dissonans i debatten. Den kommer antagligen att fokuseras ytterligare under kvällens överläggningar. Det är att ärendet har knutits till en del personfrågor. Det är skillnad på att ta ställning i sakfrågan och att ta ställning i personfrågan. Såvitt jag förstått är det inte riksdagens uppgift att diskutera personfrågor. Jag antar att många känner till att vi har något delade meningar i mitt parti i denna fråga. Det är allmänt bekant att tillsättandet av den nuvarande generaldirektören i Invandrarverket som generaldirektör för ett av fastighetsbolagen kan upplevas som rent stötande med hänsyn till den relativt korta tiden och till att betänkandet ännu inte klubbats i Sveriges riksdag. Jag har full förståelse för detta. Jag delar en hel del av sådana synpunkter. Men jag tycker ändå det är viktigt att vi i Sveriges riksdag gör skillnad på sak och person. Det här ärendet är långdraget, det har behandlats tidigare och dessutom behandlats två gånger av regeringen. Vårt parti har blivit tillgodosett, och då tycker jag att det är ett anständighetskrav att ställa sig bakom utskottet. Som mitt partis ordinarie representant i utskottet ställer jag mig naturligtvis bakom utskottets förslag. Man har här talat om utförsäljning. Det är någonting självklart. Varför vill man genomföra det? Ja, man skall effektivisera. Det innebär naturligtvis att man på sikt, när det blir bättre tider, kan utnyttja möjligheten att avyttra sådana fastigheter som man inte behöver. Det bör också leda till att statens olika institutioner mer tittar på hyreskostnader och effektivt utnyttjar de möjligheter till konkurrens som skapas. Det är fråga om stora värden. Det är av den anledningen som vi behandlar ärendet i Sveriges riksdag. Det talas om ett bokfört värde på 15 miljarder, om ett marknadsvärde -- jag förmodar att det är dagens marknadsvärde -- på 32 miljarder. Förmodligen är det i verkligheten mycket större. Vi är inte till alla delar till freds med betänkandet, men vi har tillstyrkt utskottets förslag och endast avgivit ett särskilt yttrande, som jag inte tänker citera här. Jag upprepar bara att det vore märkligt om en sådan här stor förändring inte skulle ha sina skönhetsfläckar. Jag har däremot stor tilltro till att de människor som efter regeringens slutgiltiga detaljbehandling får ansvaret för genomförandet kommer att göra det på bästa möjliga sätt. Jag tycker därför att regeringen skall ta sig en liten funderare i personfrågan, en tanke nummer två. Det gäller ju att få den absolut mest kompetenta personen. Om det sedan råkar vara en politiker eller en näringslivsmänniska är kanske inte så viktigt. Det viktigaste är att det är en duktig person. Fru talman! Den här frågan skulle kunna diskuteras och debatteras länge, men ärendet har besvärat, skulle jag vilja säga, alla de tusentals människor som på ett eller annat sätt är inblandade, och det måste bli slut på saker och ting. Många gånger är det t.o.m. bättre -- jag vill inte säga att det är så just här -- att fatta ett mindre bra beslut och få i gång någonting än att inte göra någonting alls. Jag tycker faktiskt, som jag sade inledningsvis, att enigheten egentligen är ganska stor i denna fråga. Alla tycker vi att Byggnadsstyrelsen har överlevt sig själv. Man vill ha någonting annat. Det finns nu ett förslag. Vi har i vårt särskilda yttrande sagt att i den mån man kan minska antalet bolag, framför allt dotterbolag, tror vi att det skulle vara en fördel. Varje juridisk enhet kräver ju sin styrelse, ledning och organisation. Min förhoppning är att man skall ta hänsyn till det och redan från början göra det hela litet mindre omfattande vad gäller antalet bolag. Tag en ordentlig funderare på persontillsättningen. Det är inte så där förfärligt bråttom med den saken.

Fru talman! Herr Jenevall säger att vi egentligen är överens. I all anspråkslöshet skulle jag vilja be Jenevall att i denna fråga och i andra debatter som vi för inte uttolka vad vi tycker. Vi har i reservationen vid betänkandet klart redovisat vad vi tycker, och det kräver vi faktiskt respekt för. Om herr Jenevalls inlägg får stå oemotsagt, skulle det innebära eller i varje fall kunna tolkas så, att det är på pin kiv som vi reserverar oss. Men så är det inte. Vi anser att vi har starka sakliga skäl för det. Vi vill också gärna själva avgöra skälens vikt. Vi reserverar oss inte för att ställa till obehagligheter eller för att krångla, utan vi reserverar oss när vi tycker att vi har skäl för det. Att jag ville säga detta beror också på att Jenevall litet senare i sitt anförande sade att vi skall ha respekt för det utförda utredningsarbetet. Vi har respekt för det. Med herr Jenevalls sätt att framställa det framstår det närmast som om vi inte har det, men så är det. Vi anser dock att ärendet är av den karaktären och att lösningarna har blivit sådana att man bör fortsätta med detta arbete i en parlamentarisk beredning, och det är det som är vårt argument.
Fru talman! Jag hyser den allra största respekt för alla partier i Sveriges riksdag, inte minst för det största partiet i riksdagen. Jag hyser också stor respekt för Arne Kjörnsberg och hans mycket sunda åsikter. Jag har gjort ungefär som Arne Kjörnsberg brukar göra, nämligen noterat exakt vad han sade. Han använde bl.a. orden ''motsätter sig inte''. Om jag tolkar detta på ett felaktigt sätt vet jag inte, men jag tyder det så, att man i huvudsak inte motsätter sig den här förändringen. Jag tror trots allt att den tolkningen är riktig. Jag delar många av de kritiska uppfattningarna, och det framgår mycket tydligt av det särskilda yttrande som jag har fogat vid betänkandet. Men man kan inte dra saker och ting i långbänk hur länge som helst, och det har varit många utredningar. Ärendet har också försenats ytterligare genom att det har återförvisats till regeringen, som faktiskt har tillgodosett våra krav. Man kan alltid hitta saker och ting som skulle kunna vara bättre, och det kan man hålla på med mycket länge, men jag tror att vi i botten ändå är -- eller kanske borde vara -- överens om att man skall sätta i gång och göra något. Jag har lärt mig att man i riksdagen mycket dåligt följer upp vad som händer med ärendena sedan de har lämnat Sveriges riksdag. Låt oss ändå hålla ögonen på det här ärendet och göra vad som behöver göras för att det skall bli en riktigt bra lösning.

Fru talman! Att skilja högskolornas fastigheter och lokaler från annan statlig fastighetsförvaltning är riktigt, och det var bra att riksdagen ansåg det i december 1991 och gav regeringen i uppdrag att komma tillbaka med ett mer nyanserat förslag än det som de framlades. Högskolorna är sina lokaler mycket mer än andra myndigheter, oberoende av om lokalerna är donerade för hundratals år sedan eller byggda alldeles nyligen. Vem tänker på universitetet i Lund utan att samtidigt tänka på Karl XI-huset i Sparta? På samma sätt är universiteten i Uppsala och Göteborg sina lokaler, liksom högskolorna i Växjö, Västerås, Luleå och Kalmar. Därför är det viktigt att markera att högskolorna har berättigat intresse av inflytande över sina lokaler för att kunna garantera verksamhetens särart, poängtera långsiktighet och göra det möjligt att planera verksamheten för att kunna ta det större ansvar som bl.a. den nya högskolelagen ger högskolorna. Viktigt med den konstruktion som vi nu skall fatta beslut om är att donatorer har förklarat sig nöjda med den och att den i framtiden inte kommer att vara ett hinder för nya donationer. Jag till, fru talman, ta detta tillfälle i akt att peka på tre förtydliganden som utbildningsutskottet gjorde när vi behandlade propositionen. Det första är att utskottet tydligt markerade uppfattningen att högskolorna skall ha möjlighet att förvalta donationer, oberoende av fastighetens ålder, tillsammans med sina övriga fastigheter och i samverkan med det lokala dotterbolaget. I det instämmer också finansutskottet. Det andra förtydligandet gäller ordet Utbildningsutskottet skrev i sitt yttrande att representanter för berörda universitet och högskolor bör ha majoritet i de lokala bolagen. Även i detta instämmer finansutskottet och förutsätter att det beaktas av regeringen. Det tredje förtydligandet gäller propositionens text om koncernbidrag. Texten förorsakade vissa oroande reaktioner från högskolorna. Därför inhämtade utbildningsutskottet av regeringen att det skall tolkas så, att det skall vara möjligt för koncerner att t.ex. via lån finansiera de lokala dotterbolagens nyinvesteringar. Det är alltså inte fråga om att överföra resurser mellan olika högskolor, vilket skulle försvåra en samlad och långsiktig planering för den enskilda högskolan. De lokala dotterbolagen måste ha en rimlig kontroll över sina tillgångar och investeringsbehov för att kunna ta ansvar. Jag har blivit övertygad om att det inte är möjligt för staten att avhända sig det startkapital som högskolornas lokaler och fastigheter innebär. Därför kan inte heller den lösning som högskolorna själva önskade se genomföras. De ville ju själva äga sina lokaler. Jag menar att den lösning som nu föreslås av regeringen accepteras av högskolorna. Viktigt är att garantera deras inflytande i dessa frågor. Till dessa förtydliganden vill jag lägga att jag utgår från att vid genomförandet av förändringarna kommer högskolornas erfarenheter av och kunskaper om de egna lokalerna att både behövas och komma till användning.

Fru talman! Socialdemokraterna i utbildningsutskottet delar reservanternas uppfattning att förevarande förslag till ny organisation för förvaltning av statens fastigheter är mycket splittrat och svåröverskådligt. Vi står fast vid vår tidigare uppfattning att universitet och högskolor bör ges möjligheter att skapa egna förvaltningsenheter för sina fastigheter. Att splittra upp förvaltningen av universitets och högskolefastigheter på flera myndigheter anser vi dock vara synnerligen betänkligt. Trots att det uppenbarligen finns en majoritet i finansutskottet bakom föreliggande regeringsförslag måste jag mot bakgrund av ett utspel av utbildningsministern i förra veckan ställa frågan: Vilken är egentligen regeringens linje? Jönköping -- skall erbjudas att överföra verksamheten i stiftelseform. Som stiftelsekapital ingår aktuella byggnader och aktier i nu statligt ägda företag, enligt förslaget. Stiftelserna är tänkta att bedriva högskoleverksamhet och förvalta sina fastigheter i helägda aktiebolag -- ett högskolebolag och ett fastighetsbolag. Dessutom bör, säger Per Unckel, staten kunna tillföra kapital i form av aktier ur den statliga aktieportföljen i sådan omfattning att avkastningen vid stiftelsebildningen kan beräknas till i Detta komplicerar ytterligare den träffande bild som Arne Kjörnsberg har tecknat tidigare. Det är också intressant att notera vad Margitta Edgren sade, nämligen att det inte är möjligt att staten skall avhända sig det kapital man förfogar över. Det här är alltså den linje som majoriteten i finansutskottet företräder. I fråga om vem som skall äga kapitalet är det också Socialdemokraternas linje. Den modell som Utbildningsdepartementet och Per Unckel har lagt fram stämmer dåligt överens med den modell för högskolefastigheter som Finansdepartementet och majoriteten i finansutskottet fastnat för. Eller, är detta möjligen ytterligare ett tillskott i den flora av olika fastighetsbolag som nu har börjat avsöndra sig efter Finansdepartementet? att modellen inte har stöd av åtminstone ett av partierna i det nuvarande regeringsunderlaget, fick kammaren ett otvetydigt besked om i gårdagens debatt om högskolepolitiken. Kan utskottets talesman skingra dimmorna kring dessa oklarheter vad gäller den framtida förvaltningen och ägandet av högskolefastigheter?
Fru talman! Det förslag som har presenterats av utbildningsminister Per Unckel får diskuteras i riksdagen när det förslaget har lagts på riksdagens bord. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord gäller relationerna mellan högskolorna och universiteten. Nu kan man konstatera, att med tanke på de förändringar som har gjorts tycks högskolorna och universiteten vara nöjda med det organsiationsförslag som har lagts fram. Vidare vill jag säga följande om den allmänna principiella frågan. Det här förslaget har lagts på riksdagens bord i en situation där universiteten och högskolorna är statliga. Om riksdagen beslutar att släppa fram universitet och högskolor med andra huvudmän får naturligtvis en anpassning ske av bruket och ägandet av fastigheterna. Vi får sedan ta ställning till om staten skall hjälpa till med finansieringen.
Fru talman! När vi skall fatta ett principiellt viktigt beslut -- och vi är överens om att det skall vara fråga om ett statligt ägande -- är det ändå inte ointressant att få veta om ett förslag som delvis går på tvärs har en förankring också hos Finansdepartementet. Det är inte bara så att ett förslag skall komma så småningom, utan här har man uttalat sig i regeringens namn, bekräftat i gårdagens debatt, och sagt att vissa högskolor nu skall erbjudas att få gå över i stiftelseform. Detta är förknippat med oerhört stora finansiella åtaganden. Då kan det inte vara särskilt förnuftigt att först ge en signal till de berörda för att sedan ge dem en annan signal. Förvisso ligger ännu inte någon proposition på riksdagens bord. Men utspelet har den karaktären och den detaljeringsgraden att det bör vara rimligt att diskutera frågan. Har denna fråga över huvud taget diskuterats bland de borgerliga partierna? Centerpartiets representant kände inte till saken. Det är oerhört anmärkningsvärt. Det räcker inte med att säga att förslaget skall komma. Bengt Wittbom har väl ändå en uppfattning i frågan?
Fru talman! Det kan inte vara någon hemlighet eller okänt för någon att den här regeringen strävar efter ökad mångfald i sin utbildningspolitik. Nu råkar högskolorna och universiteten i dag vara statligt ägda och styrda. Det kommer de i huvudsak att vara även efter genomförandet av den förändring som Per Unckel har föreslagit. I första steget är det endast en mindre del som skall förändras. Självfallet är denna syn förankrad i regeringen. Låt oss ta debatten om denna fråga när det förslaget ligger på riksdagens bord. Vi har i dag och tidigare ägnat denna fråga mycken tid. Låt var sak ha sin tid. Om Bengt Silfverstrand har några ytterligare frågor som rör betänkandet, skall jag gärna svara på dem.
Fru talman! I det här betänkandet behandlas frågan om hur statens fastigheter skall förvaltas i framtiden. En mycket väsentlig del av dem utgörs av universitets och högskolefastigheter. Universiteten och högskolorna har länge kämpat för större självständighet, och det har vi bejakat. Vi bejakar också mångfalden. Mångfald kan nås på många olika sätt. Det är också viktigt att få klara besked från företrädare för regeringen om vilken linje som egentligen gäller. Detta är en signal som innebär att de berörda högskolorna troligtvis anpassar sig efter riksdagens beslut. Jag kan efter många samtal från representanter för högskolor och universitet försäkra Bengt Wittbom om att de är oerhört konfunderade över över vad som är regeringens linje. Jag tycker fortfarande att denna sak har med dagens betänkande att göra. Är det nu detta som gäller? Kan de inrätta verksamheten efter det beslut som skall fattas i dag? Eller skall det komma nya signaler och besked?

Fru talman! Först och främst vill jag tala om att jag bär denna klädedräkt av utomordentlig respekt för detta parlament. Det här är nämligen en högtidsdräkt i Skottland. När Sverige blir medlem i EG kommer vi att bli vana vid att se alla möjliga klädedräkter i dessa beslutande församlingar. Dessutom kan jag trösta er med att det inte är jag som har satt på mig denna dräkt. Vi har samlats för att diskutera en sakfråga, och jag lovar att vara mycket saklig. Det gäller frågan om att dela upp Byggnadsstyrelsen i bl.a. två bolag. Enligt min mening handlar detta om politiska utnämningar. Jag är förvånad, eller kanske är jag inte förvånad, över vad som nu sker. När statlig verksamhet bolagiseras är det för att åstadkomma effektivitet. Man vill rationalisera, och man vill ta in kompetens. Allt detta stödjer vi från Ny demokrati. Nu gäller det t.ex. Fru talman! Jag vill då påminna kammaren om, att redan innan bolaget fanns -- beslutet skulle ha kunnat fattas i denna församling i dag, men nu blir det i morgon -- tillsattes en chef för detsamma, vars meriter är att i hårdaste tänkbara konkurrens ha genomfört Sveriges uslaste fastighetsaffärer. Regeringen nonchalerar på något sätt riksdagen genom att göra politiska utnämningar i förväg. Man betraktar denna församling -- som nu är litet gles, men det kommer fler i morgon -- som ett rent transportkompani och går händelserna i förväg. Jag vet att i tidigare valrörelser har representanter för de flesta partier här -- som då var i opposition, t.ex. moderater och folkpartister -- talat mycket emot politiska utnämningar. Nu är vi inne i ett skede där det skall ske privatiseringar på sikt, effektiviseringar, bolagiseringar och det skall bli en stark, effektiv och rationell ledning. Då går det inte att fortsätta på det här sättet. Nu har alltså...
Jag måste erinra Ian Wachtmeister om att ämnet för kammarens överläggningar är ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler m.m. och inte frågan om utnämningen av en chef för denna myndighet. Det är en fråga som enligt regeringsformen ankommer på regeringen. Jag måste be Ian Wachtmeister att hålla sig till ämnet.
Fru talman! Det skall jag göra. Detta är att hålla sig till ämnet. Vi menar att denna fråga skall återförvisas till utskottet för att vidarebehandlas. Det är vårt yrkande. Det förslag vi har till tillägg handlar just om hur man utser chefer i dessa bolag. Vi vet mycket väl vad det handlar om organisatoriskt. Vi har i och för sig också stött det organisatoriska upplägget. Men organisatoriska upplägg är inte kompletta förrän de sätts i kraft i verkligheten, och då handlar det om hur man gör. Jag vill därför yrka på att denna fråga återförvisas till utskottet. Det kommer vi att rösta för i morgon.

Fru talman! Jag skall fatta mig kort. I denna fråga har det varit en hel del turbulens i partiet. Jag uppfattar det som att vi har blandat ihop äpplen och päron. Därför tycker jag, liksom min partiledare, att det skulle vara bra om frågan kunde återförvisas, så att vi kunde få en lugnare uppsortering av synpunkterna och möjligtvis komma till ett konsensus. I princip fanns ett konsensus. Detta har ändrats, beroende på att enligt min uppfattning helt ovidkommande faktorer har påverkat mitt partis beslut. Jag yrkar alltså i första hand på en återförvisning. Om en återförvisning inte kommer till stånd, yrkar jag, i likhet med vår representant i finansutskottet, bifall till finansutskottets hemställan i betänkande Jag har också en vädjan. Det är en vädjan till mina partikamrater och till Socialdemokraterna, att de inte skall blanda ihop personfrågor med sakfrågor. Jag håller fullständigt med om att det är helt felaktigt med politisk tillsättning. Men den frågan hör inte hemma här. Vi har att ta ställning till finansutskottets betänkande 8. Politisk tillsättning får vi diskutera en annan gång. Låt mig hoppas att vi kan få en återförvisning och sedan kunna samla ihop synpunkterna. Vad händer om vi återförvisar ärendet och det kommer tillbaka, och vi sedan inte går på samma linje som utskottets majoritet? Då kommer det att bli en socialdemokratisk linje som går igenom. Var det meningen med vårt agerande? Detta visar också att vi måste skilja på personfrågor och sakfrågor. Slutligen har jag ett tillkännagivande. Det är mycket tråkigt för mig. Jag har mött många goda kamrater i Ny demokrati. Vi har arbetat på samma sätt, med en friskhet, en fräschhet och varit respektlösa. Men jag ställer inte upp bakom den personförföljelse som vi har fått se här. Jag tycker inte att en politisk debatt skall drivas på detta sätt, att man blandar ihop personförföljelse med sakfrågor. Därför får jag härmed annonsera att jag utträder ur Ny demokrati.

Fru talman! Det är onekligen en märklig situation vi upplever. Sedan Ny demokratis företrädare i finansutskottet här ställt sig bakom majoritetens förslag, går Ian Wachtmeister upp och yrkar på återremiss. Vi får också höra hur vice gruppledaren annonserar sitt utträde ur partigruppen och ur partiet. Om jag förstår det rätt är syftet med Ian Wachtmeisters yrkande om återremiss att finansutskottet på något sätt skulle fatta beslut som förhindrar regeringen att utnämna viss person till chef för ett av bolagen som uppstår i samband med ombildningen. Jag kan tala om för Ian Wachtmeister att finansutskottet är förhindrat göra det, helt i enlighet med det uttalande som talmannen gjorde här. Om utnämningsmakt skall diskuteras i riksdagen över huvud taget, skall det ske i konstitutionsutskottet, som i så fall får pröva hela frågan och naturligtvis inte kan göra det med inriktning på en enda befattning och en enda person. Jag tycker att det är ett ovärdigt gyckelspel, att på detta vis driva en personkampanj vidare. Man kan också av Johan Brohults anförande dra slutsatsen att det i Ny demokratis planer ligger, om man inte får återremiss och den precisering som angavs, att man tänker försäkra sig om att denna förhatliga person inte kan få uppdraget genom att gå samman med Socialdemokraterna i sak och avslå propositionen. Jag talar om att ni inte får stöd för yrkandet om återremiss, för på regeringssidan kommer vi inte att stödja ett yrkande på den grunden, och vad jag förstår kommer inte heller Socialdemokraterna att göra det. Det skulle betyda att man säger nej till bolagisering och effektivisering av statens fastighetsförvaltning, att man inte respekterar det förhållandet att vi i den statliga budgetprocessen har infört ramanslag, vilket innebär att myndigheter numera själva kan förfoga över sina lokalfrågor. De kan förhyra lokaler av statliga uthyrare eller av privata. Detta nödvändiggör den ombildning av Byggnadsstyrelsen som är på väg. Det framgår även därav att detta arbete påbörjades av den förra regeringen. Som framgått av debatten i övrigt var en hel del gjort när den borgerliga regeringen kom till. Till yttermera visso har arbetet inför denna proposition och det utredningsarbete som behövdes slutförts av ett tidigare statsråd. Detta är väl utrett. Förberedelsearbetet har gått långt. Vad uppnår nu Ian Wachtmeister med sin aktion? Jo, gamla Byggnadsstyrelsen blir kvar under åtskillig tid, allt medan en, som det heter i reservationen, bred parlamentarisk utredning med representation även för lokalnyttjarna kommer till stånd. Var det därför ni nydemokrater kom till riksdagen, för att slå vakt om gamla byråkratiska myndigheter och tillsätta utredningar i syfte att fördröja beslut? Jag tycker som sagt att detta verkligen är att sätta person före sak. För att driva en personlig vendetta drar man på sig avsevärda merkostnader -- ni drar på staten merkostnader. Man åstadkommer också ett dröjsmål som inte på något vis vittnar om drag under galoscherna. Till råga på allt, ironiskt nog, är det faktiskt inte så, Ian Wachtmeister, att Christina Rogestam är utnämnd till chef för det blivande bolaget för högskolefastigheter. Hon har blivit tillfrågad om intresse för detta. Om Ian Wachtmeister med sin aktion lyckas förhindra att detta bolag kommer till stånd, blir hon kvar i sin nuvarande befattning, som chef för Invandrarverket. Jag vet inte om det är det ni strävar efter. Jag hoppas att det finns ledamöter i Ny demokratis grupp i övrigt, utöver Bo G Jenevall och Johan Brohult, som tänker på detta. Vi är här för att fatta viktiga beslut i sakfrågor. Vi skall se till att vi skiljer oss från det uppdraget utan att göra oss skyldiga till övertramp av det slag som nu är på väg.

Fru talman! Jag vill än en gång påpeka att på grund av omständigheter som jag inte råder över, har två saker sammanfallit i dag. Det ena är att jag ser ut på det här viset. Det har att göra med att några människor firar min födelsedag. Jag anser att jag gör det med stor respekt för kammaren, som jag förut sade. Det andra är att vi diskuterar en fråga som vi tycker är mycket viktig. Till Lars Tobisson vill jag bara säga att vi anser att det är väsentligt, att när man gör dessa omorganisationer inom statlig verksamhet -- de är i och för sig alldeles riktiga att göra -- skall man enbart utgå från kompetens när man tillsätter befattningar. Det är vad det handlar om. Det handlar inte om en person eller två, tre eller fyra personer. Det handlar om precis den frågan. Vi måste få effektivitet och rationalitet. Till det behövs de bästa människor vi kan få. Då skall vi också söka efter dem. Det är det tillägg vi vill ha när detta ärende återförvisas till utskottet.

Fru talman! Om några veckor får alla banksparare, små som stora, kontrolluppgifter från sina banker. Vi kan ha olika åsikter om skatten på våra räntor bör vara 30 % eller 25 %. Men nog känns det, fru talman, ganska just att veta att vi allihop behandlas lika och att inte den som är så där alldeles extra smart kan bidra mindre till äldreomsorg, skola, försvar och annat vi betalar gemensamt. Det finns inte ett enda parti i riksdagen som i modern tid har föreslagit att vi inte skall ha någon skatt på räntor och andra kapitalinkomster. Den senaste tidens debatt har handlat ganska mycket om ekonomisk brottslighet och orättvisor mellan den som hederligt försöker göra rätt för sig och den som till varje pris försöker sko sig på andras bekostnad. Om vi på lång sikt skall kunna ha ett solidariskt samhälle, krävs det att vi slår vakt om rättvisan och att vi tar krafttag för att bekämpa skattefusk och svarta affärer. Utskottsmajoriteten lägger ändå fram förslag om att avskaffa den s.k. betalningslagen. Lagens viktigaste syfte är att garantera att vi betalar skatt på utländska kapitalinkomster och förmögenheter, precis som vi gör på svenska. I betalningslagens ställe förslår regeringen nya regler. De är helt beroende av den enskildes initiativ. Riksskatteverket säger så här om dessa regler: Möjligheterna att kontrollera att de föreslagna reglerna efterlevs är mycket begränsade. Hur kontrolleras att alla som öppnar ett utländsk inlåningskonto eller förvärvar utländska fondpapper lämnar medgivande om insyn i kontot eller depån? Riksskatteverket ifrågasätter t.o.m. om man över huvud taget når längre med regeringens förslag än med den allmänna skyldigheten att uppge alla inkomster i deklarationen. Lagrådet är lika tveksamt och skriver att det är uppenbart att de föreslagna bestämmelserna inte annat än marginellt kan tillgodose det avsedda syftet med lagstiftningen. Lagrådets torra kanslisvenska talar om vad det handlar om. Den som vill försöka komma undan skatten på utländska kapitalinkomster får det lätt när betalningslagen avskaffas. Det kommer inte att vara de många småspararna som går direkt ut och skaffar utländska inlåningskonton, utan personer som bollar med stora pengar. De som borde ha bäst råd att bidra till välfärden blir de som med en bristfällig lag får det lättast att ställa sig vid sidan av. Regeringens argument för att avveckla betalningslagen är EES-avtalet. Man åberopar det s.k. kapitalliberaliseringsdirektivet. Men regeringen tar inte konsekvenserna av att artikel 4 i samma direktiv säger att direktivet inte skall inskränka medlemsstaternas rätt att vidta åtgärder för att förhindra att skattelagarna överträds. I 22 § i lag om självdeklaration och kontrolluppgift begränsas uppgiftsskyldigheten på de utländska kontrolluppgifterna till räntan. Kapitalet finns inte alls med. Det är mycket allvarligt och anmärkningsvärt. Departementschefen skriver bara om att avkastningen på kapitalet skall kontrolleras. Förmögenheten glömde han bort. Varför? I departementspromemorian förutsätts att förmögenhetsskatten skall försvinna. Hur kan departementet vara så övertygat om det? Det finns i dag en överenskommelse om att förmögenhetsskatten skall behållas till 1995. Innan dess kommer det att hållas ett val. Mycket talar för att det hos svenska folket finns en bred majoritet för att förmögenhetsskatten skall finnas kvar. Anser inte utskottets talesman Carl Fredrik Graf att det är rimligt att förmögenheterna redovisas, när vi faktiskt har både beslut och överenskommelse om en förmögenhetsskatt till 1995, och förmögenhetsskattens långsiktiga öde långt ifrån är avgjort i dag? EES-avtalet och Sveriges ansökan om medlemskap i EG har enligt vår mening inte tillkommit för att Europa skall bli en arena där de stora gossarna skall spela utan att vara med och ta ansvar för välfärd och trygghet i sina hemländer. Ett ökat internationellt samarbete måste utformas så att vi får konkurrens på ärliga villkor. Vi skall alla betala vår skatt, vare sig vi tjänar våra pengar utomlands eller hemma. Det kan finnas anledning att avveckla eller förändra betalningslagen, men det måste vara ett oavvisligt krav att en sådan förändring görs på ett sätt som garanterar rättvisa skatter, tillgodoser rimliga krav på en skattekontroll och verklig konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska banker och finansinstitut. Vi socialdemokrater menar att propositionen inte uppfyller rimliga krav på god skattekontroll. Vi har därför begärt att riksdagen avslår propositionen. Vi begär ett nytt förslag som verkligen bidrar till en effektiv skattekontroll. Det borde inte vara svårt ens för den borgerliga majoriteten att i dag yrka bifall till det socialdmokratiska förslaget, sedan vi tyvärr tvingats konstatera att EES-avtalet kommer ett dröja ytterligare något halvår. Departementschefen medger ju själv att det förslag han lämnat inte är bra. Även med den mycket snäva tolkning av EG:s direktiv som regeringen gör, finns det nu tid att bearbeta regeringsförslaget. Det kan väl ändå inte vara så, Carl Fredrik Graf, att ni är angelägna om att försämra lagstiftningen på det sätt som föreslås i betänkandet? Jag yrkar bifall till Socialdemokraternas reservation betänkandet.

Fru talman! Inger Lundberg har redovisat Socialdemokraternas syn på den här frågan. Det sägs ibland att vi vänsterpartister har svårt att komma överens med Socialdemokraterna. I den här frågan finns det ingen motsättning. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är helt eniga om att den här propositionen skall avslås. Jag satt för en stund sedan och funderade på vad jag borde säga i den här kammardebatten. Jag tittade på propositionen, och då slog det mig att jag inte behöver säga så värst mycket om propositionen. Det räcker att läsa upp valda delar ur den. Argumenteringen för ståndpunkten att propositionen bör avslås finns i propositionen. Det räcker med att citera den för att finna gott om argument för att kammaren borde biträda ett avslagsyrkande. Fru talman! Jag skall kanske inte roa kammaren, utan mer oroa kammaren med att citera en hel del ur propositionen. Den inleds med formuleringen att det är tveksamt om betalningslagens depåkrav och förbud mot inlåningskonton är förenliga med vad som föreskrivs om kapitalets fria rörlighet. Detta syftar på den fria marknaden och EG:s regler. Man säger att det är tveksamt om vår betalningslag står i överensstämmelse med EG:s regler. Att någonting är tveksamt gör att regeringen säger att reglerna därför bör slopas eller i vart fall arbetas om. Blotta tveksamheten om huruvida ett regelverk i Sverige står i överensstämmelse med EG:s regelverk leder vår svenska regering till slutsatsen att lagarna måste ändras. Så förhåller sig inte någon medlemsstat i EG till EG:s regler. Men denna supplikant, som tydligen den svenska regeringen skall vara, skall anpassa sig vid blotta misstanken och tveksamheten. Det är ungefär som med gamla principen om Caesars hustru; hon får inte ens misstänkas. Om regeringen hade nöjt sig med att reglerna skulle arbetas om kunde det varit en infallsvinkel. När man läser propositionen kan man föranledas att tro att det föreslås en omarbetning. Men vi vet ju här i kammaren att det inte blev så. När regeringen i propositionen går igenom bakgrunden konstateras att den svenska valutaregleringen avvecklades i allt väsentligt per den 1 juli 1989. Det beslutet kan kammaren gärna erinra sig, eftersom det var fel tidpunkt att vidta denna åtgärd. Det felaktiga beslutet är en av orsakerna till de problem vi i dag har. Vi har en flytande valuta. Ja, den flyter ju inte, utan den sjunker. Detta är verkligheten. Det var ett olycksaligt beslut. Många remissinstanser sade redan den gången att det var ett felaktigt beslut. Ibland bör man faktiskt lyssna på remissinstanser. De sade att man visserligen bör vidta denna åtgärd, men inte nu och på detta sätt. Det borde man göra när ekonomin var i balans. Regeringen borde ibland lyssna på remissinstanser. Det är klokt. Det är därför man har remissinstanser. Regeringen fortsätter i propositionen i andan att blotta misstanken bör leda oss till att vi skall ändra reglerna. Inger Lundberg talade om EES-avtalet. Det sägs i propositionen att Sverige kan antas komma att ha skyldighet att följa EES-avtalet från den 1 januari 1993. Uttrycket ''kan antas ha'' var riktigt när man skrev propositionen, men detta faktum finns inte längre. EES-avtalet kommer inte att gälla förrän tidigast vid nästa halvårsskifte. Även denna bakgrund och dessa ingångsdata har förändrats. I propositionen arbetar man sig vidare. Det finns en ganska fantastisk skrivning. Man skriver: ''Förbudet mot att använda inlåningskonton i utlandet innebär att utländska banker inte kan konkurrera om svenskarnas sparmedel på lika villkor med svenska banker samt att svenskarna kan hindras att sätta in sina pengar där det passar dem bäst av olika skäl.'' Olika skäl kan t.ex. vara det skälet att man kan slippa 30 % i preliminär källskatt. Det är för vissa ett mycket bra skäl till att sätta in pengarna i annan bank. Det är det faktiskt för väldigt många. Man får ha en hög moral om man skall låta bli att utnyttja den möjligheten. Det sägs vidare att det också finns skäl att ersätta betalningslagens regler om förbud mot inlåningskonton i utlandet med bestämmelser som möjliggör skattekontroll av inkomst av kapital på placeringar i utlandet. Detta är ju sant! Man säger att sådana regler är betydelsefulla bl.a. för att inte utländska banker skall få en konkurrensfördel gentemot de svenska. Det är också mycket sant. Man månade förut om de utländska bankerna, och nu månar man om de svenska. Det är rimligt med en likhet. Men tillgodoser de lagregler man föreslår dessa krav och de målsättningar man har? Det gör de alldeles uppenbart inte. Statsrådet skriver själv: ''Jag skall redan här nämna att flera remissinstanser ifrågasätter de föreslagna reglernas effektivitet - -'' Det är alldeles sant. Tidigare talare har citerat lagrådet. Jag skall trötta kammaren med ett ganska långt citat. Lagrådet skriver: ''Den föreslagna ordningen bygger huvudsakligen på uppgifter från den skattskyldige och förutsätter aktivitet från dennes sida för att fungera. Kontrollen gäller i princip inte transaktioner som ingår i näringsverksamhet. Härigenom och genom ett antal ytterligare undantagsbestämmelser är skyldigheten att lämna skriftlig förbindelse från utländsk kontoförare och kravet på kontrolluppgift väsentligt inskränkt. Vid remissbehandlingen av den till grund för remissen liggande departementspromemorian uttryckte ett flertal remissinstanser stark kritik eller i allt fall långtgående tvivel på den föreslagna ordningens effektivitet i kontrollhänseende.'' Det är ju alldeles sant. Lagrådet skriver vidare: ''Det kan tilläggas att i remissen anges att en ordning motsvarande den föreslagna redan finns i Danmark. Några erfarenheter av dess tillämpning redovisas dock inte.'' Lagrådet summerar: ''Enligt lagrådets mening är det uppenbart att de föreslagna bestämmelserna inte annat än marginellt kan tillgodose det avsedda syftet med lagstiftningen.'' Detta skriver lagrådet -- justitierådet Palm, justitierådet Beckman och regeringsrådet Holstad. Det är kunniga och sakliga jurister. Detta kallas på vardaglig svenska en rak sågning av propositionen. Men de skriver artigare, och jag skall uttrycka mig artigare. Det är en förödande kritik som de har riktat, Carl Fredrik Graf, och då bör man lyssna på denna kritik.

Detta är ytterligare förödande kritik mot propositionen. Sedan fortsätter man: ''Även Sparbanksgruppen AB framför motsvarande synpunkter. Företagens Dessa remissinstanser har vi i Vänsterpartiet kunnat enas med tillsammans med Socialdemokraterna. Det är en ganska bred allians som icke tror på detta förslag. Inte heller Finansbolagens förening tror på det. De enda som tror på detta förslag är uppenbarligen det föredragande statsrådet samt skatteutskottets majoritet. Törhända att man också kan få fram rätt tryckknapp när det skall röstas om denna fråga. Men det är ingen som på allvar tror att detta kan fungera. Jag har sagt det många gånger: Skatt utan kontroll är inte skatt, det är kollekt. Det finns ingen anledning att försöka lagstifta om kollekt. Det borde man inse. Fru talman! Detta är så uppenbart. Jag har tröttat med ett ganska långt anförande med rätt utförliga citat. Men jag har tyvärr ingen förhoppning om att vi kommer att vinna voteringen. Självfallet vinner vi debatten, eftersom vi har så starka krafter bakom oss -- remissinstanser och verkligheten. Varför för vi då debatten? Jo, därför att regeringen skall bör besinna sig. Jag är inte anhängare av medlemskap i Europeiska unionen. Men på det sätt som regeringen anpassar sig till EG är den EG motståndets bästa vän. Jag borde väl kanske i den meningen vara tacksam över den draghjälp jag får från regeringen. Men jag vill hellre vinna i sakfrågorna och inte genom den udda draghjälpen från denna regering. Sedan vill jag ge en eloge till Socialdemokraterna i denna fråga. Trots att de förespråkar medlemskap i EG inser de att man inte behöver vara mer katolsk än den katolska kyrkan. Det är en viss besinning som jag kan finna hos Socialdemokraterna, och den är jag glad för. Kanhända att vi kan börja bygga upp en samverkan om vi i Vänsterpartiet förmår att rätta våra fel och ni intar en mer vänsterbetonad politik. Det tycker jag mig börja se möjligheter till. Därför finns det gott hopp om att vi skall slippa den här typen av propositioner när vi har fått en ny regering. Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen, och jag ställer mig bakom meningsyttringen från Vänsterpartiet, men jag kommer inte att driva den till votering vid voteringstillfället.

Fru talman! Riksdagen har under hösten tagit ställning till flera viktiga förslag som gör Europa tillgängligt för en bredare allmänhet. Ytterligare förslag är under behandling. Ett av förslagen finns i skatteutskottets betänkande om slopande av betalningslagen. Det utgör den sista delen av valutaregleringen. Redan vid lagens tillkomst 1990 stod det klart att lagen var av tillfällig karaktär och att förändringar skulle komma att bli nödvändiga i samband med att våra bestämmelser samordnas bestämmelserna med övriga Europa. Det är inte endast kraven på anpassning av legala skäl som motiverar de föreslagna förändringarna. Därvidlag skiljer sig nog infallsvinkeln något från föregående talares. Det svenska banksystemet är för närvarande från många håll utsatt för en ganska hård press. Många kunder, enskilda och företag, upplever att de får betala höga räntor för bankernas utlåning, samtidigt som de får dålig avkastning för de medel som ställs till förfogande för inlåning. Tyvärr har konkurrensen inte varit tillräckligt välutvecklad inom landet när det gäller konsumenternas ställning på den svenska kapitalmarknaden. Med det förslag som nu föreligger, blir det möjligt för var och en att på ett annat sätt ta del av de finansiella tjänster som erbjuds. Vi skall då samtidigt komma ihåg att de stora svenska finansiella aktörerna redan är etablerade ute i Europa, i motsatts till vad Inger Lundberg i sitt anförande tycktes tro. De har därför inte samma behov av de förändringar som nu föreslås. Huvudingredienserna i förslaget är slopandet av förmedlarkravet, kontokravet och kravet på att utländska värdepapper skall förvaras i depå. Ett borttagande av dessa komponenter motiverar att hela lagen slopas och att vissa andra bitar förs över till annan lagstiftning. Socialdemokraterna har i sin reservation, med stöd av Vänstern, bl.a. framhållit de problem som kan uppstå beträffande möjligheterna till skattekontroll. Detta har även uppmärksammats av föredragande statsrådet. Han säger i propositionen, som tidigare har nämnts, att det kan finnas skäl att utvärdera behovet av reglerna, efter det att de varit i kraft en tid. Man kan ha två utgångspunkter när det gäller skattekontroll. Antingen kan man lösa problemet genom att skattelagstiftningen i Sverige blir så attraktiv att det inte blir intressant att placera tillgångar i utlandet. Det kan t.o.m. bli på det viset att utlänningar väljer att placera kapital i Sverige. På det sättet ökar skatteintäkterna här i landet. Den andra metoden, som socialistiska partier oftast föredrar, innebär att man som utgångspunkt i allt skatteresonemang skall ha det fiskala intresset och angripa problemen genom skattekontroll. På en gång vill jag framhålla att även jag tycker att frågan om ett fungerande uppbörds och kontrollsystem är viktig. Erfarenheten visar dock att det, hur olika regelverk än byggs upp, alltid är någon som i efterhand kommer på hur regelverken kan kringgås. I detta speciella sammanhang finns det därför anledning att uppmärksamma den väg som Sverige nu har slagit in på med sänkta kapitalskatter och beslut om borttagande av förmögenhetsskatt. Jag hoppas att vi får majoritet för det här förslaget som kammaren skall fatta beslut om. Det innebär att Sverige blir intressant att investera i. En klok investerare undersöker nämligen vilka beskattningsregler som gäller för kapital och finner då att Sverige för närvarande har lägre skatt på t.ex. utdelning av aktier än de flesta andra OECD länder. Även när det gäller räntor ligger Sverige på en relativt bra nivå. När det gäller reavinstbeskattning har Sverige dock en av de högsta skattesatserna. Slutsatsen av detta torde således vara att man inte behöver befara skatteundandragande i stor omfattning. För dem som helt vill undgå beskattning av sina tillgångar, dvs. varken betala skatt i Sverige eller i utlandet, spelar de förändringar som vi nu diskuterar förmodligen mindre roll. Vissa remissinstanser framhåller t.o.m. att de föreslagna reglerna inte bör införas -- precis som Lars Bäckström citerade tidigare --, eftersom skattskyldiga som avsiktligt utnyttjar utländska placeringar för skatteundandragande inte låter sig påverkas av de föreslagna bestämmelserna. Det är just det! Om man ställer sig helt vid sidan av lagen, spelar det inte någon större roll hur lagen är utformad. Inom ramen för de flesta dubbelbeskattningsavtal som Sverige har med ett flertal länder -- Sverige torde vara det land i världen som har flest dubbelbeskattningsavtal -- finns det vid skatteärenden bestämmelser om handräckning länderna emellan. Det är kombinationen av likformig beskattning mellan olika länder och ett internationellt samarbete mellan myndigheter som leder till ett fungerande skattesystem. Fru talman! I dessa avseenden gör jag samma bedömningar som majoriteten i betänkandet och yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på motionerna.
Fru talman! Jag tror att många människor blir ledsna när de hör hur Moderaterna och Carl Fredrik Graf vill kämpa mot den ekonomiska brottsligheten. För att inte de allra rikaste människorna, de som har den största chansen att planera, skall planera, skall de olika staterna sänka skatterna. De skall tävla om att sänka skatterna så lågt att de allra mest förmögna behagar placera sina pengar i det förmånligaste landet. Sverige skall avveckla sin förmögenhetsskatt, så att de förmögnaste vill bo här. Sverige skall ha en låg kapitalskatt -- det gör detsamma vad det är för skatt på vanliga löntagares inkomster --, och vi skall locka de allra mest förmögna att bo här. Vi skall inte heller begå integritetsbrottet att begära kontroll av de mest förmögnas kapitalinkomster. Jag blir bekymrad när Carl Fredrik Graf ser så lättvindigt på behovet av kontroll av både kapital och förmögenhetsskatt. Jag noterar också att Carl Fredrik Graf över huvud taget inte berör varför man i denna proposition inte har beaktat förmögenhetsfrågorna. Jag noterar vidare att Carl Fredrik Graf, trots att departementschefen medger att propositionen är dålig, inte är beredd att gå med på det halvår som vi borde vara ense om finns för bearbetning, detta oavsett hur vi tolkar kapitalliberaliseringsdirektivet från EG.
Fru talman! Lika väl som Inger Lundberg gör noteringar om vad jag tycker, kan jag med intresse konstatera att Inger Lundberg i allt väsentligt tror att de flesta skattskyldiga som utgångspunkt har att man bör fiffla med inkomstbeskattningen. I vad gäller kapitalbeskattningen har jag inte sagt att man nödvändigtvis skall sträva efter att den skall vara låg och hamna på noll i alla lägen. Det handlar i stället om att få en kapitalbeskattning som är någorlunda lika i olika delar av Europa. Vid små olikheter i skattesatserna, kommer transaktionskostnaderna för att föra kapital mellan länder sannolikt att göra det hela ointressant. De sparade medlen kommer att hamna i Sverige. Inger Lundberg för upp ett slags motsättning, som att de stora fifflarnas marknad öppnar sig. Jag vill påstå att de som i stort verkligen vill fiffla ställer sig, som jag tidigare sade, under alla omständigheter utanför lagen. Den här lagstiftningen gör det möjligt för inlånare med mindre medel att på ett annat sätt välja banker. Det här problemet är ju inte unikt för Sverige, utan finns exempelvis i länder som redan är med i EG. Problemet Danmark, som 1988 införde en lagstiftning liknande den som vi nu skall införa i Sverige. Jag har hört mig för om det går att få ta del av erfarenheter gjorda i Danmark. Svaret jag fick var inte så uttömmande, eftersom man hade kort tid på sig. Av svaret från den danska riksdagen framgår emellertid bl.a. att man inte är av den uppfattningen att de här nya reglerna har ökat skatteundandragandet, med reservation för att det har gått en kort tid. Dessa regler finns och är prövade i andra länder, utan att det uppenbarligen har lett till de konsekvenser som Inger Lundberg befarar.
Fru talman! Carl Fredrik Graf säger att de som verkligen vill fiffla i stort är uppfinningsrika. De hittar nya vägar och de söker sig fram i den lagstiftning som finns. Om Carl Fredrik Graf har den insikten är jag utomordentligt förvånad över att Moderata samlingspartiet med sådan kraft motarbetar generalklausulen i skattelagstiftningen. Det är självfallet inte så, Carl Fredrik Graf, att alla människor fifflar med skatten. De allra flesta betalar sin skatt. De betalar skatten noggrant och vill betala den noggrant. Om vanliga medborgare emellertid upplever att det finns en massa kryphål för den som är ''smart'' och om en del människor börja utnyttja kryphålen, då finns det risk för en illa ful smitta som sprider sig. Vi har sett exempel, när lagens trovärdighet börjat luckras upp, på att den som vill vara hederlig känner att det inte tjänar någonting till att han betalar sin skatt, när alla andra -- och de som lättast borde kunna betala -- struntar i det. Det finns en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och den borgerliga regeringen om förmögenhetsskatten. Därför är jag utomordentligt förvånad över att Carl Fredrik Graf inte med något ord har nämnt den lapsus som finns i propositionen.
Fru talman! Jag vill göra klart att jag inte diskuterar kryphål i lagstiftningen. Jag talar om att det finns individer som ställer sig helt utanför lagstiftningen. De har möjligheter i alla lägen, vilket vi på många sätt skall försöka bekämpa. Jag nämnde i mitt anförande att det finns dubbelbeskattningsavtal som innehåller handräckningsklausuler, som kan komma till användning när olika länders taxeringsmyndigheter skall samarbeta för att komma till rätta med problemen. Det kan också framhållas att Sverige sedan flera år tillbaka har tagit initiativ till en Europarådskonvention om ömsesidig handräckning i skatteärenden mellan främmande stater. Den har inte skrivits på av tillräckligt många stater för att kunna träda i kraft, men det är genom ett ökat internationellt samarbete som vi kan lösa problemen. Inom EG diskuteras redan i dag åtgärder för att komma till rätta med dessa problem, och om Sverige finns med ökar naturligtvis våra möjligheter att inifrån påverka lagstiftningen så att den blir effektiv när det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Därvidlag finns ingen motsättning -- även om Inger Lundberg gärna vill låta påskina det -- och vi har nog båda ambitionen att detta skall lösa sig.

Fru talman! Carl Fredrik Graf gjorde en bra sak, och det var att försöka bestämma ett slags gemensam kunskapsgrund, som vi kan diskutera kring. Det är positivt. Carl Fredrik Graf konstaterade att vi inte har en påfallande högre beskattning av räntor i Sverige än i EG. Vi har inte en påfallande högre beskattning av aktievinster än EG. Däremot har vi en högre beskattning av reavinster. Det är likheter och de skillnader som finns. Vilken är då skillnaden? Jo, det är att vi i Sverige nyligen har infört, genom proposition 1990/91:5, en preliminär källskatt på ränteinkomster. Däri skiljer vi oss från många länder som ingår i den europeiska gemenskapen. I och med att vi nu får möjlighet att sätta in pengar på konton där det finns en preliminär källskatt och på konton där det inte finns någon källskatt, och källskatten är 30 % i Sverige och 0 % i ett annat land, innebär detta en väsentlig fördel för den skattskyldige och en väsentlig nackdel för den som skall få skatten. Det är det som skapar problem. Denna olikhet kan utnyttjas fullt ut, när alla förbud slopas i fråga om var man får sätta in pengar. Redan tidigare fanns det en möjlighet att sätta in pengar i en utländsk bank. Carl Fredrik Graf talade om småspararna. Man fick sätta in upp till 50 000 kr., och det är ett hyfsat belopp att spara. Men det är belopp därutöver som man nu får full frihet att sätta in på utländska banker, dvs. påtagliga belopp. De som skall placera de pengarna får denna frihet. Om vi nu bortser från de här argumenten, som Moderaterna kanske tycker är bara trist gammal vänsterretorik -- det har de rätt att tycka om de vill -- kan vi se detta ur en annan aspekt. Man brukar prata om diskriminering mellan länder. EG vill inte att utländska företag skall diskrimineras. Med den här lagen diskriminerar regeringen svenska banker. Det är en positiv diskriminering av utländska banker, när det svenska banksystemet står och gungar. Borde inte detta få er att fundera i alla fall? Det är kanske ett språk som ni är mera vana vid att hantera och förstå. Det är denna skillnad som är så allvarlig. Det är så tydligt att lagen borde omarbetas. Carl Fredrik Graf sade att han hade försökt förbättra propositionen genom att kontakta RUT, som dock hade ont om tid. Propositioner skall inte behöva bearbetas genom regeringssidan i riksdagen av riksdagens utredningstjänst. Det är sådant som departementen är till för. Det är därför vi avlönar departementstjänstemän; de skall kunna lösa sådana här frågor -- som inte skall behöva hanteras i kammardebatter. Det är en pinsam kritik mot regeringskanslierna som Carl Fredrik Graf här redovisar.
Fru talman! Lars Bäckström tycker att det är pinsamt att kontakta den förnämliga utredningstjänsten för att få reda på hur liknande lagstiftning fungerar i andra länder. Det argumentet köper jag inte. Jag försökte bara redogöra för hur det går till i Danmark, eftersom deras förslag i många stycken stämmer överens med det vi har här. Källskatten har diskuterats inom EG, och det har funnits förslag om att genomföra motsvarande bestämmelser som vi har i Sverige. Förslaget har fallit, men vad jag kan förstå driver framför allt Tyskland på för att det skall kunna genomföras. Det är naturligtvis genom en samordnad insats mellan de europeiska länderna som vi kan komma till rätta med problemen. Vi skall inte underskatta de transaktionskostnader som trots allt föreligger, om man skall flytta eventuellt kapital mellan olika länder. De transaktionskostnaderna måste vägas in i bilden när det gäller att diskutera värdet av en eventuellt lägre skatt i ett annat land. Inger Lundberg har inte fler inlägg i den här debatten, men det jag nu tar upp gäller i lika hög grad Lars Bäckström. Vilka alternativ finns det? Man har tidigare citerat remissinstanser, och jag skall citera ur propositionen under punkten Ett upphävande av betalningslagen: Samtliga remissinstanser har alltså uttalat sig för ett slopande av betalningslagen. Oenigheten gäller själva skattekontrollen. Lars Bäckström har inte redovisat något alternativ. Han kanske tycker att vi har en så bra regering att den borde göra det, men han kunde åtminstone indikera på något sätt i vilken riktning förslaget skall gå: mer valutareglering, mer skattekontroll eller en likvärdig beskattning -- dvs. den väg som jag tidigare har redovisat -- som gör det ointressant att ägna sig åt arbitrageaffärer för att tillgodogöra sig vissa vinster.
Fru talman! Carl Fredrik Graf tar upp en väsentlig huvudfråga, och jag skall besvara den. Först skall jag ta upp sidospåret till Danmark, eftersom redan Lagrådet gjorde det. Lagrådsremisser är till för att regeringen skall kunna ta intryck av dem. Regeringen borde ha utfört det arbete som Carl Fredrik Graf så förtjänstfullt gav sig på. Det var det jag kritiserade -- inte riksdagens utredningstjänst. Vad bör man göra konkret? Ja, rent konkret bör man avslå denna proposition. Därmed har vi stoppat möjligheten att utnyttja arbitragevinster. I fråga om kostnaden för transaktionen tror jag -- men jag är litet osäker -- att svenska staten 1992 fick in 10 miljarder i preliminär källskatt på räntor. Det är ett ganska stort belopp. Men hur är då kostnaden? Ja, kostnaden är inte speciellt stor. Sverige är telefonens lågprisland, och det är inte dyrt att ringa till London eller till Luxemburg. Det är inte komplicerat. Det blir inga stora transaktionskostnader. Vad vi bör göra när friheten att placera pengar ökar -- vilket jag tror att vi inte kommer att kunna undvika -- är att gå den vägen där vi kan utveckla våra dubbelbeskattningsavtal, så att dessa länder medger en ovillkorlig skyldighet för dessa banker att lämna uppgift till svenska staten om de kontoinnehavare som är skattskyldiga i Sverige. Det är den principiella inriktningen som man bör ha i dubbelbeskattningsavtal och i avtal med EG, som grupp eller enskilda länder. Vi har också förnämliga dubbelbeskattningsavtal, men vi bör inte gå in på den vägen där vi säger, att vi får se hur det går och pröva efter hand. I varje fall bör vi inte göra det på blotta misstanken att vi tror att det kanske inte står i överensstämmelse med EG:s regler. Låt EG först protestera mot våra regler, innan vi lägger oss platt. Det är min infallsvinkel.
Fru talman! Jag gläder mig naturligtvis åt att Lars Bäckström har tagit intryck av mitt huvudanförande, och att han lyssnade när jag sade att dubbelbeskattningsavtal, och handräckning som stadgas i dessa avtal, är ett viktigt instrument för att komma till rätta med skatteundandragande. Jag får nästan en känsla av att man från vänsterns sida -- när skatter och ekonomisk brottslighet diskuteras -- vill måla upp en bild av att Moderaterna favoriserar den typen av transaktioner. Så är naturligtvis inte fallet. Jag vill bestämt dementera att det är så. Jag konstaterar i stället att vi har en likartad syn när det gäller vikten av en fungerande och rättvis skattekontroll. Det tycker jag i och för sig är värdefullt. Däremot delar jag den uppfattning som regeringen har redovisat i propositionen, och som utskottsmajoriteten har fört fram, om att den här betalningslagen skall slopas, i det skick som den för närvarande föreligger, och att nya kontrollbestämmelser skall införas som bättre stämmer överens med bl.a. kapitalliberaliseringsdirektivet och andra banksamordningsdirektiv. Det är trevliga ord att uttala. De är så långa att man kan snubbla på dem. Jag tror att det är det bästa sättet att bidra till en ökad harmonisering av skattelagstiftningen i

Fru talman! I det här betänkandet behandlas utvidgad resegaranti. Resegaranti är bra. Den är bra när svenska medborgare åker till fjärran land. Om resebyrån råkar i betalningssvårigheter när resenärerna befinner sig utomlands kan de genom denna garanti komma åter till hemlandet. Sverige och Finland. I motion L9 har jag föreslagit ett förtydligande av propositionen, eftersom det i den finns oklarheter. Enligt propositionen skall resegaranti gälla vid färjeförbindelser från Sverige till Finland, medan det i Finland har fattats ett beslut om att resegaranti inte gäller den omvända ordningen, dvs. vid resor från Finland till Sverige. Vad jag har förstått tycker utskottet som jag, men det är svårt att förstå vad utskottet menar. På s. 8 i betänkandet står det: ''Utskottet anser för sin del att sådana resor som i huvudsak innebär en transport från en plats till en annan, oavsett om hyttplats eller sovvagn ingår i resan, bör falla utanför lagens tillämpningsområde. I princip skall således traditionell linjetrafik vara undantagen. Utskottet vill dock inte utesluta att vissa researrangemang, trots att resan går mellan två bestämda orter, ändå skall omfattas av lagen, därför att de typiskt sett är avsedda att tillfredsställa intressen av turist eller rekreationskaraktär.'' Utskottet tycker således att det här borde rättas till, men talar inte om hur. I hemställan avstyrks helt enkelt motionen. I det här huset har vi ju fått lära oss att leva med avstyrkta motioner, men det är mindre vanligt att utskottet instämmer i andemeningen och sedan avstyrker utan att hänvisa till vad som skall göras. Någon måste väl åläggas att göra något om man vill få en ändring till stånd. Varför inte t.ex. föreslå att regeringen talar med den finska regeringen, så att man får likartade förhållanden i de två nordiska länderna? Risken är annars att alla resor kommer att säljas från Finland, även om man åker på ett annat sätt. Av vilken anledning man än företar en resa borde detsamma gälla om resan går Stockholm-- Fru talman! Jag har inget yrkande. Jag vill i stället gärna veta vad utskottet vill göra. Man håller uppenbarligen med mig om motionens innebörd, men man vill inte föreslå någon åtgärd. Jag är mycket intresserad av vad man avser att återkomma med. Enligt det uttalande som nu görs kommer det uppenbarligen inte att hända någonting. Bedömningen blir inte speciellt bra, utan det blir utlämnat till godtycke.

Fru talman! I lagutskottets betänkande nr 21 behandlar vi ett EG-direktiv om s.k. paketresor. Förslaget i propositionen innebär ett förstärkt skydd för konsumenterna på reseområdet. Det är också ett led i det pågående arbetet med att uppfylla Sveriges åtaganden inom ramen för EES Lagförslaget innehåller bl.a. regler med krav på information till resenären vid själva marknadsföringen av en paketresa, i samband med att avtal träffas och inför avresan. Förslaget innehåller också regler som begränsar en arrangörs rätt att höja priset för en resa. Priset får t.ex. inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Om priset skall ändras tidigare är det klart reglerat i lagen vilka förutsättningar som skall gälla. I lagförslaget definieras begreppet paketresa. För att en resa skall vara en paketresa måste arrangemanget innehålla minst två av de tre komponenterna transport, inkvartering eller annan turisttjänst som utgör en -- som det heter -- inte oväsentlig del av arrangemanget. Ytterligare ett krav är att arrangemanget skall gälla minst 24 timmar eller innehålla övernattning. Denna definition är viktig på grund av den koppling till resegarantilagen som görs. Det framgår att innan man börjar marknadsföra en paketresa som man säljer skall man ställa säkerhet hos Det är just denna definition och denna koppling som Wiggo Komstedt har reagerat mot i sin motion. Han menar att resor under 24 timmar inte borde utgöra paketresor med de krav på garantier som det innebär. Låt mig säga att det är just detta som har lett fram till de markeringar som lagutskottet nu gör i sin skrivning och som är avsedda att utgöra förtydliganden i förhållande till propositionen. Jag inledde med att konstatera att det rör sig om ett EG-direktiv som vi skall omsätta i svensk lagstiftning. Detsamma gäller naturligtvis för de andra länderna som har undertecknat EES-avtalet, bl.a. Finland. I färjetrafiken mellan Sverige och Finland kan det uppstå en del problem, som Wiggo Komstedt talar om. Mycket talade också tidigare för att vi i propositionsskrivningen riskerade olika tolkning av samma direktiv i de olika länderna. Det har lagutskottet försökt undvika. Vi menar att det nu bör vara möjligt att tolka direktivet på samma sätt i de båda länderna. Inom ramen för det nordiska lagstiftningssamarbetet har diskussioner förts även om detta EG-direktivs överförande till de nationella lagarna i Sverige. Wiggo Komstedt vill att den svenska regeringen skall tala med den finska. Låt mig säga att vid de kontakter som jag i dag hade med Justitiedepartementet sade man att man kommer att fortsätta att följa utvecklingen av den här lagen. I detta arbete kommer det att vara självklart med förnyade kontakter med bl.a. Finland men också med Danmark och Norge, med vilka länder vi också har ett motsvarande färjeutbyte. Detta bör kunna undanröja de missförstånd som eventuellt kan finnas. Om man lägger samman den markering som lagutskottet har gjort -- som jag utgår ifrån att riksdagen ställer sig bakom -- och det fortsatta arbetet, anser jag att frågan skall kunna lösas. Skulle detta ändå inte ske har man att ta till den möjlighet som alltid finns när det gäller tillämpningen av EG-direktiv då två EFTA-stater är inblandade. Man kan begära ett tolkningsbesked från den nyinrättade EFTA-domstolen. Fru talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande i dess helhet.
Fru talman! Jag har inga invändningar emot Per Stenmarcks inledande beskrivning av vad den här propositionen bl.a. avser att leda till, nämligen det förstärkta skyddet för konsumenten. Per Stenmarck talar om den markering som lagutskottet gör. Den har jag också noterat, men jag har efterfrågat vad denna markering leder till. Den skall uppenbarligen leda till att man skall följa utvecklingen. Såvitt jag förstår innebär det att man kommer att börja med att belägga färjetrafiken med krav på resegaranti. Man skall också dra i gång en klagomur ifrån färjetrafikbolagens sida. Därefter skall riksdagen studera frågan igen. Jag tycker att det är en omvänd ordning. Det vore bättre om Sveriges riksdag stiftade lagar som är så tydliga att de inte kan missförstås och inte kan skapa problem för enskilda medborgare och företag som driver den här typen av verksamhet.
Fru talman! Redan i sin inledning undrade Wiggo Komstedt vad utskottet vill att det skall hända nu. Han säger att det uppenbarligen inte kommer att hända någonting. I min inledning hänvisade jag till de kontakter som jag i dag har haft med Justitiedepartementet, av vilka det framgår att man kommer att följa utveckligen av lagen och ha fortsatta kontakter med både den finska regeringen och andra berörda regeringar för att försöka åstadkomma den nödvändiga samordningen. Regeringen kommer att ta dessa kontakter. I det här sammanhanget är det egentligen inte den svenska eller den finska lagen som är intressant, utan det är tillämpningen av ett EG-direktiv i de olika länderna. Jag kan inte se annat än att det här är ett mycket långtgående tillgodoseende av de krav som framförs i Wiggo Komstedts motion. Låt mig också säga att det inte är direkt ovanligt i EG-länderna att man gör olika tolkningar av ett direktiv. Det problemet får man lösa inom ramen för de organ som är till för att lösa sådana tvister. Det kommer givetvis att ske även i ett sådant här fall om en sådan situation skulle uppkomma. I lagutskottet gör vi bedömningen, som jag sade tidigare, att lagen nu, med de förtydliganden som är gjorda, bör kunna tolkas på samma sätt i Sverige och Finland. Jag tror inte att den situation som Wiggo Komstedt hänvisade till skall behöva uppkomma.
Fru talman! Det är riktigt att detta styrs av EG direktiv. Det borde emellertid inte innebära att två nordiska länder som har en sådan lång tradition med samarbete inte skulle kunna ha samma lagstiftning, oavsett vilken den är. Jag tror inte att någon i denna kammare kan hålla med om att det är en bra tolkning av EG-direktivet eller av uttalanden av Sveriges riksdag om man skall kunna köpa en resa till Stockholm i Helsingfors på andra betingelser än om man köper en resa till Helsingfors i Stockholm. Tvetydigheterna är inte precis hedrande för Sveriges riksdag. Vi borde ha som målsättning att med klara uttalanden tala om vad vi vill. Jag har i dag visat det här betänkandet för flera kolleger, eftersom det ju är rätt så svårt att hänga med i vad som händer i de utskott där man inte sitter själv, och det är många kolleger från olika partier som liksom jag inte förstår vad lagutskottet vill nå fram till. Utskottet säger ja till någonting men vill sedan inte göra något åt det. Man säger ja till något som man uppenbarligen är införstådd med inte är rätt, med sedan händer inte mer. Fru talman! Vi skall inte förlänga den här debatten under denna sena kväll. Jag får väl i januari ge lagutskottet en ny chans att förtydliga sig.

Fru talman! Vi har nu att behandla ärendet om avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Ärendet är egentligen en följd av det beslut som fattades för över ett år sedan beträffande ÄDEL reformen och i grunden en naturlig följd av den reformen. Vi ställer oss i grunden bakom själva principen att man skall skilja boendekostnaderna och kostnaderna för vård och omsorg åt. Den situation vi har i dag är dessutom alls inte rättvis och alls inte bra. Personer som bor på ett ålderdomshem och personer som bor på ett sjukhem har i dag väldigt olika ekonomiska förutsättningar, fastän de kanske har ungefär samma besvär och samma behov av vård och omsorg. Någonting måste därför göras åt denna situation. Socialdemokraterna kommer ändå att säga nej till den här propositionen. Varför säger vi då nej? Jo, i grunden är propositionen slarvigt skriven. Det är en samling ganska vackra ord, som beskriver de problem som jag senare kommer att ta upp i mitt anförande, men som inte föreslår vad som skall göras åt problemen. Det är nämligen inget annat än vackra ord i både propositionen och betänkandet. Vi socialdemokrater i socialutskottet är emellertid inte ensamma om den här kritiken. Vi hade på utskottet en uppvaktning av företrädare för handikapprörelsen, NHR, DHR, Demensförbundet och också PRO. Jag vet att dessa organisationer alla hade kritik att rikta mot den utredning vars förslag ligger till grund för propositionen, nämligen ÄDEL-avgiftskommittén, som lade fram ett förslag om ett högkostnadsskydd. Den kritik som organisationerna riktade mot propositionen var emellertid inte mindre. Den var snarare starkare än kritiken mot ÄDEL Oron är på många sätt berättigad. Jag har själv suttit i Handikapputredningen, och vi har där sett över situationen, bl.a. de ekonomiska villkoren, för människor med funktionshinder och gjort jämförelser med personer som inte har funktionshinder. Vi har funnit att det finns påtagliga skillnader. Den ekonomiska situationen för människor med funktionshinder är generellt sett betydligt sämre än situationen för människor utan funktionshinder. Till detta kommer att SCB har gjort en rätt noggrann genomgång av funktionshindrades situation, vilken har presenterats för inte så många månader sedan. Den genomgången ger egentligen samma bild av läget som vår undersökning. Dessutom har det visat sig att skillnaden är stor mellan olika kommuner. År 1989 var skillnaderna mellan personer med liknande funktionshinder och samma behov så stora som 16 000--17 000 kr om året. Hurdan är då utvecklingen i dag? Det är svårt att vara exakt, men enligt Handikapputredningens slutbetänkande och med tanke på den utveckling vi kan följa i kommuner och landsting, är det så att skillnaderna inte minskar. Tvärtom pågår fortfarande den utveckling som har pågått under några år och som innebär att sociala verksamheter i ökad utsträckning avgiftsfinansieras. Det är ju inte så konstigt egentligen -- vi känner ju alla till kommunernas och landstingens ekonomiska situation. Vi vet också att det finns ett lagstiftat skattestopp, som principiellt sett är oerhört tvivelaktigt, i och med att det innebär en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Detta gör att kommuner och landsting för att klara den ekonomiska situationen höjer olika avgifter, också avgifter på det sociala området. Detta drabbar naturligtvis människor som är i behov av sociala insatser -- äldre människor och funktionshindrade mer än andra. Eftersom vi socialdemokrater vill att riksdagen avslår propositionen och skickar den tillbaka till regeringen, vilka punkter är det då vi skulle vilja ha noggrannare belysta? Jo, en sådan punkt är högkostnadsskyddet. Det är riktigt som det sägs i propositionen, att det riktades kritik mot högkostnadsskyddet, men det är viktigt att se efter vad kritiken gick ut på. Ville man t.ex. ta bort högkostnadsskyddet? Som jag har förstått det var det ytterst få av remissinstanserna som egentligen hade några principiella invändningar mot ett högkostnadsskydd. Den kritik som riktades mot högkostnadsskyddet bestod egentligen av två invändningar. Handikapporganisationerna menade att högkostnadsskyddet bara tog hänsyn till de äldre, inte till yngre funktionshindrade, funktionshindrade med barn och föräldrar med funktionshinder. Det påpekades också i utredningen att man inte tog hänsyn till dem. Man borde därför ha undersökt om det är möjligt att göra någon konstruktion för de grupperna. Kanske behöver den inte vara likadan. Jag vet inte om det är möjligt, men man har inte ens bemödat sig att se efter om det är möjligt. Man kan också fråga sig vad som skall ingå i ett högkostnadsskydd. Finns allt som skulle behövas med? Det finns i remissvaren en mängd exempel. Ett sådant exempel är färdtjänsten. Utredningen hänvisade i det sammanhanget till den proposition som skall komma, men efter vad jag vet är just den del i lagrådsremissen där det sägs att avgifterna för färdtjänsten skall överensstämma med avgifterna för övrig kollektivtrafik borttagen. Det vore väl därför lämpligt och riktigt att lägga in också färdtjänsten i ett högkostnadsskydd. Den utveckling som har beskrivits av bl.a. Handikapputredningen visar ju att avgiftshöjningarna under de senaste åren har varit mycket kraftiga speciellt på färdtjänstens område. Avgiftshöjningarna har inte bara följt höjningarna av avgifter inom kollektivtrafiken, utan den del av taxiresan som skall betalas har stigit från 15--20 % Den andra kritiken gäller boendebegreppet. Vad skall räknas som boende på sjukhem, nu när sjukhemmen blir en särskild boendeform? Skall man inte ta hänsyn till de enskilda familjernas situation? Det finns ju ganska många som tillfälligt vistas på sjukhem och har ett eget boende vid sidan om. Det händer också, av olika orsaker, att den ena i ett par sammanboende måste flytta till sjukhem och att den andra parten bor kvar i det andra boendet. Det finns skrivet om det i propositionen, det skall jag säga. Men vad hjälper skrivningarna i propositionen den enskilde? Vilka garantier ger skrivningarna i propositionen den enskilde? Jag har ingenting emot dem, men där finns ingen kraft bakom orden. En annan fråga är om fyrbäddsrum eller sexbäddsrum, som ju inte alls är ovanligt på sjukhemmen, är att betrakta som boende. När det gäller beräkningen av boendekostnader i övrigt, för boende i moderna servicelägenheter och för ordinärt boende, som är det vanliga för äldre, har vi bruksvärdesprincipen. Men jag undrar om de som förhandlar om bruksvärdesprincipen klarar av att förhandla om hur hög boendekostnaden skall vara i ett fyrbäddsrum eller ett sexbäddsrum. De har i alla fall inte någon erfarenhet av det. Inte heller detta finns beskrivet i propositionen. Däremot finns vissa ekonomiska beräkningar, som bygger på att kommunerna, på grund av att man tar över de särskilda boendeformerna, skall få en intäktsökning på mellan 700 och 900 miljoner. Det redovisas emellertid inte någon analys av vad dessa siffror bygger på. Vad vi kunnat finna när vi räknat antalet sjukhemsplatser är att man skulle behöva öka kostnaden för varje plats med 2 000 kronor för att komma upp till dessa 700 à 900 miljoner kronor. Jag vet inte om den här ekonomiska beräkningen är riktig -- jag har inte haft resurser nog att göra en mer noggrann bedömning. Men departementet borde faktiskt ha haft möjligheter att i propositionen presentera vad beräkningarna bygger på. Men den strategi man haft, dvs. att dessa pengar skall användas för andra ändamål, blir kommunerna faktiskt tvungna att höja hyreskostnaderna med det belopp jag angivet. Det borde vara intressant att få veta hur detta slår för den enskilde individen. Riksdagen har fattat ett beslut om att vi inte skall ha differentierade vårdavgifter. Härvidlag har jag ingen kritik att rikta mot den borgerliga majoriteten i utskotten men väl mot propositionen. I propositionen talas om kommunernas möjligheter att fastställa differentierade avgifter, vilket de har på många områden -- t.ex. i fråga om hemtjänsten. Man blir emellertid vid läsningen inte klok på om detta även gäller den sjukvård som kommunerna bedriver. Vi är inte ensamma om att vara osäkra på den här punkten. Inte heller Joakim Ollén i Svenska kommunförbundet har blivit på det klara med vad som avses. Han gör emellertid sin egen tolkning i en skrivelse från Kommunförbundet till socialutskottet: ''Genom ett förbiseende i utrednings och propositionsarbetet kring de framtida avgifterna har inte de formella förutsättningarna för att ta ut en avgift som är relaterad till den enskildes inkomst för insatser enligt hälso och sjukvårdslagen klarlagts. Enligt vår mening vore det olyckligt om det efter ett beslut i riksdagen kvarstår osäkerhet om innebörden av första stycket 26 § HSL Det är angeläget att bestämmelserna nu justeras så att ingen tvekan råder om att kommunerna kan ta ut en gemensam och inkomstrelaterad avgift för äldre och handikappinsatser enligt hälso och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.'' Såvitt jag förstår förordar Kommunförbundet differentierade vårdavgifter. I utskottet är vi överens om att de regler för avgiftsuttag som nu gäller inom vården men naturligtvis också inom socialtjänsten skall gälla även i fortsättningen. Det skall med andra ord inte bli några nya differentierade vårdavgifter som riksdagen en gång har sagt nej till. Men detta framgår som sagt inte av propositionen, som är otydlig på denna liksom på en massa andra punkter. Handikapputredningen hade uppfattningen att funktionshindrade inte skall behöva betala mer än andra för den service de behöver och att detta skall vara en utgångspunkt när man fastställer avgifterna eller utarbetar avgiftssystem. Så är det inte i dag, och det är inte heller säkert att vi kommer dithän. Den nu behandlade propositionen har inga förslag som går i den riktningen, utan den förstärker snarast inriktningen mot ett ökat avgiftsuttag för sociala tjänster från enskilda personer och därmed ökade klyftor. Därför yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! Jag tycker att det kan vara på sin plats även vid det här ärendets behandling att påminna om den mycket kraftiga förbättring av hälsostandard och levnadsförhållanden som sammantaget skett i vårt land under detta sekel. Vi lever längre, och många äldre har ett ganska aktivt liv. Ändå vet vi att förändringar och ett ökat behov av omvårdnad och sjukvård uppstår under de sista levnadsåren. De samlade utgifterna för vård av sjuka under dessa år är mycket höga. Målsättningen är att alla skall ha en god omvårdnad och en god hälso och sjukvård, särskilt under de sista levnadsåren. Speciellt boendet och omsorgen har avgörande betydelse för de äldre, som med åren får ett ökat behov av service och omvårdnad. Det är med tanke på detta som vi från Folkpartiet liberalernas sida så kraftigt drivit frågan om rätten till eget rum. Staten har också infört ett särskilt stöd på en miljard under några år för att stimulera utbyggnaden, som vi tycker har gått alltför långsamt. I och med att den s.k. ÄDEL-reformen genomfördes fick kommunerna ett samlat ansvar för långvarig service och vård till de äldre och handikappade. Kommunerna skall verka för att de äldre får möjlighet att ''leva och bo självständigt'' och att ha ''en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra''. Kommunerna har också en fastlagd skyldighet att inrätta boendeformer för service och omvårdnad för äldre och handikappade. Kommunerna tog från början av detta år från landstingen över ansvaret för driften av sjukhem och vårdinrättningar för somatisk långtidssjukvård. I detta betänkande föreslås att kommunerna genom ett tillägg i hälso och sjukvårdslagen skall få ta ut vårdavgifter för sådan somatisk långtidssjukvård som den har betalningsansvar för. När beslutet om ÄDEL-reformen skulle genomföras framhölls också att skillnaderna i avgiftssystemen för å ena sidan hälso och sjukvård och å andra sidan socialtjänsten var allt annat än tillfredsställande. Reformen aktualiserade frågan om det rimliga i att ha olika avgifter för olika boendeformer för service och omvårdnad i kommunen liksom då det gäller avgifter för den sociala hemtjänsten kontra hemsjukvården. En utredning tillsattes, och avsikten är att vi i dag skall fatta beslut om de förändringar som till stor del bygger på utredningens förslag. Jan Andersson tillhörde socialutskottet då denna utredning beslutades. Socialutskottets betänkande 1992/93:12 mynnar ut i förslaget att enhetliga avgiftsregler skall gälla för samtliga boendeformer för äldre och funktionshindrade. För de äldre gäller det, oavsett om den äldre bor på sjukhem eller ålderdomshem. Jag anser att det är ett mycket viktigt beslut som i dag kommer att fattas men som kommer att kräva en viss ''eftervård''. Kommunerna skall få möjlighet att utforma ett avgiftssystem för hjälp i hemmet, service och omvårdnad samt boende med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna. Kommunerna får emellertid inte ta ut avgifter som överstiger deras självkostnader. Det handlar om ''skäliga avgifter'' enligt de grunder som kommunen själv bestämmer. Denna fråga har under årtionden varit föremål för diskussioner ute i landet mellan anhöriga, vårdtagare, socialvården och sjukvården. Enligt det nuvarande systemet betalar en patient på ett sjukhem endast 65 à 70 kronor per dag, medan den som bor på ett ålderdomshem betalar en helinackorderingsavgift på 70 % av folkpension och pensionstillskott. Det är med andra ord en mycket betydande skillnad i avgifter -- det är ett orättvist betalningssystem, Jan Andersson. Fru talman! Sett från ett samhälls eller kommunekonomiskt perspektiv kan vi alla säkerligen vara överens om att de olika avgiftssystemen har ogynnsamma styreffekter. Även Jan Andersson och Socialdemokraterna tycks vara inne på samma tankar, men man orkar eller vill inte fullfölja den tanken. Den genomsnittliga bruttokostnaden för sjukhemsvård är dessutom högre än för vård på t.ex. ålderdomshem, vilket innebär att kopplingen mellan avgift och kostnad är negativ för sjukhem i jämförelse med åldersdomshem. Det måste upplevas särskilt markant, om en enskild sjukhemsboende även har en bättre boendestandard. Detta kan vara fallet om sjukhemmet är nybyggt, medan ålderdomshemmet är gammalt men där man ändå får betala mer för omvårdnad och bostad. Från utskottets sida har vi dock särskilt markerat att en enrumsbostad på ett ålderdomshem inte kan likställas med en sängplats i ett fyrbäddsrum på ett sjukhem, något som också framhålls av Avgiftsutredningen och i propositionen. Vi förutsätter att detta kommer att beaktas av kommunerna vid fastställande av avgifter för boendet liksom vid övergång till nya regler för bostadsstöd. Förslaget innebär också ett tillägg till socialtjänstlagen om att avgifter för hjälp i hemmet och boende tillsammans med avgifter för hälsooch sjukvård inte får uppgå till så stora belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov. Detta är naturligtvis särskilt viktigt för de unga funktionshindrade som vill leva ett socialt utåtriktat liv och umgås med sina jämnåriga kamrater. Detta kostar pengar och drar merkostnader som självfallet måste påverka avgiftens storlek. Utskottet vill speciellt framhålla vikten av att kommunerna tar hänsyn till detta. Jag tycker att Jan Andersson här har målat en skräckvision som jag inte anser har någon förankring i verkligheten. Jag tror också att vi kan förhindra att den skräckvisionen blir verklighet. En funktionshindrad persons familjesituation och arbetssituation måste alltid finnas med i bedömningen av avgiftens storlek. Här måste den enskildes aktivitet ha förtur före kostnader som hänför sig till funktionshindret. Samma omsorg måste också ägnas makar som på ålderns höst av hälsoskäl kan tvingas flytta från varandra. Samhället måste se till att man beaktar detta vid uttag av avgift för boende med helinackordering när den ena maken flyttar och den andra bor kvar i det gamla hemmet. Så långt som möjligt måste det sociala livet få fortgå. Jag vet att Siw Persson i sitt anförande kommer att lyfta fram dessa frågor. Utskottet behandlar även förslagen om ändringar i uttag av avgifter för läkemedel, läkarvård, kostnadsfria förbrukningsartiklar och resor. Dessa ändringar är, som vi ser det, följdbeslut till ÄDEL reformen, och de tillstyrks av utskottet. Avsikten med dessa förslag är att åstadkomma en kostnadsneutral avgift för de äldre, oavsett om de bor på sjukhem eller på ålderdomshem. Så långt instämmer även Socialdemokraterna, såvitt jag kan förstå. Vänstern vill ha en ny avgiftsutredning, något som utskottet avvisar. Men Socialdemokraterna anser att förslagen i propositionen inte har beretts tilräckligt -- konsekvenserna kan inte överblickas, anser de och yrkar avslag på propositionen. Utskottet tillbakavisar de socialdemokratiska reservationerna. Jag tycker att den kommunalekonomiska kommitténs bedömning i dag förtjänar att citeras, nämligen ''att begränsade resurser samt krav på förnyelse och effektivisering nödvändiggör en ökad frihet för kommuner och landsting att organisera och prioritera sin verksamet.'' -- Det är detta som det här förslaget också handlar om. Den kommunalekonomiska kommittén skriver vidare: ''Staten bör med andra ord inte reglera utformning av och nivå på avgifter för kommunernas tjänster inom området service, omvårdnad och vård.'' ÄDEL-avgiftsutredningen föreslog ett statligt högkostnadsskydd. Varken propositionen eller utskottet ställer sig bakom detta förslag. Flera remissinstanser, bl.a. Kommunförbundet, t.ex. min hemkommun Åsele i Västerbotten -- ställer sig tveksamma till förslaget. Några kommuner anser att ett högkostnadsskydd begränsar kommunernas möjligheter till taxesättning. Det finns flera skäl att avstå från ett statligt högkostnadsskydd, bl.a. det förhållandet att den modellen förutsätter ett enhetligt statligt bostadsstödsystem. Kommunerna ges nu möjlighet att utforma avgifterna med utgångspunkt i lokala förutsättningar med bestämmelser om att den enskilde skall skyddas mot för höga kostnader. Majoriteten i utskottet har också tillstyrkt detta förslag och samtidigt uttalat att kostnadsandelen för den kommunala sjukvården enligt ÄDEL reformen inte får bli föremål för differentiering. Därmed kan Socialdemokraternas påstående i reservationen i den delen helt tillbakavisas. Dessutom -- och det är viktigt -- kommer regeringen att ge både Socialstyrelsen och Riksrevisonsverket i uppdrag att noga följa om utvecklingen och utformningen av systemet av den enskilde uppfattas som orättfärdigt. Utskottet trycker också starkt på att de nya reglerna inte får ges en schablonmässig tillämpning utan att hänsyn måste tas till den enskilde individen. Kommunförbundet kommer dessutom att ta fram underlag för lokala överväganden om konstruktion av taxor. Inte minst av den anledningen tillbakavisas påståendet från Socialdemokraterna att kommunerna kommer att sakna vägledning. Inte heller påståendet om att frågan om de kvarboendes situation -- jag tänker på äkta makar -- lämnas obesvarad är relevant. Det är kommunen som har ansvaret, och den bedömning som man gör skall utgå från den enskildes situation. Överklagningsmöjligheterna är desamma som de som i dag gäller för de boende på ålderdomshem -- Förslaget innebär en förändrad kostnadsfördelning. Det är även klart uttalat att kommunerna som huvudmän för verksamheten får ett utrymme att ta ut ökade avgifter, nämligen genom den fria avgiftssättningen. Inkomstökningarna för kommunerna kan enligt propositionen uppskattas till mellan 700 och 900 miljoner kronor. Regeringen har också i en annan proposition föreslagit förändringar i det kommunala bostadstillägget, vilket innebär en kostnadsökning för kommunerna om 600 miljoner. Denna kostnadsökning kan finansieras ur det utrymme om 700--900 miljoner kronor som förändringen inom äldre och handikappomsorgen skapar. Herr talman!

Såvitt jag förstår finns här inga principiellt skilda åsikter om att kostnaderna för de boende bör bli neutrala. Men tydligen gäller konflikten verkställandet av detta, trots att denna fråga har debatterats och utretts under ett antal årtionden. Jag bedömer att Socialdemokraterna inte har modet att ställa sig bakom detta förslag. Utskottet har föreslagit en enda ändring i förhållande till propositionen. Vi hemställer att ikraftträdandet av de nya lagförslagen skall ske den Herr talman! Det är slutligen ändå resurserna som bestämmer hur långt vi når i våra ambitioner. För en bra äldreomsorg och omsorg om de handikappade behövs både en stark ekonomi och en grundmurad respekt för de äldres och de handikappades behov och egna önskemål. Här måste både samhället och vi enskilda hjälpas åt. Med detta yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan och avslag på reservationen och den särskilda meningsyttringen.

Herr talman! Jag hoppas att Ulla Orring hörde inledningen av mitt anförande, där jag sade att vi egentligen fastslog principen när vi tog ÄDEL reformen. Men det innebär ju inte att vi skall godta vilket förslag från regeringen som helst. Vi måste rimligtvis kritiskt granska de förslag som kommer från regeringen, och detta förslag innebär visserligen principiellt att man skiljer boende från vård och omsorg, men det innebär en mängd oklarheter för den enskilde. Ulla Orring sade att jag målade upp en skräckvision. Det må vara Ulla Orrings bedömning, men det som jag sade kom från Handikapputredningen. Huruvida det är en skräckvision eller ej vill jag låta vara osagt, men det pekar på att vi i dag har betydande klyftor mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade, inte minst på det ekonomiska området. Min bedömning är -- och det är också bedömningen i Handikapputredningens slutbetänkande -- att dessa klyftor håller på att ökas. Min egen bedömning är dessutom att de ökar snabbare än någonsin på grund av avgifterna på det sociala området. Också jag kan läsa innantill ur propositionen och betänkandet om de 700--900 miljonerna, men mina frågor gällde vad de 700--900 miljonerna innebär för de enskilda som får betala dem. Var finns underlaget för det, Ulla Orring? Det är ju det som är det intressanta. Vad innebär de 700--900 miljoner som skall tas från kommunerna, vilka sedan förväntas höja hyror och avgifter, för den enskilde? Tala om det! Jag tycker att Ulla Orring och hennes borgerliga kolleger har lyssnat mycket dåligt på den kritik som kom från personer som besökte utskottet. Anser vidare Ulla Orring att ett boende på ett fyrbäddsrum egentligen är ett boende? Är det att betrakta som ett boende som skall behandlas enligt bruksvärdesprincipen osv. vid hyressättningen? Vilka råd vill Ulla Orring ge dem som skall fastställa hyrorna? Hur väl stämmer detta med de intäktsökningar som jag nyss talade om?
Herr talman! För att börja med det sista som Jan Andersson sade torde Jan Andersson vara väl medveten om att Folkpartiet under hela 80-talet mycket starkt drivit frågan om ett eget rum. Vi vill att de gamla som bor på sjukhem eller ålderdomshem skall ha ett eget rum, och den borgerliga regeringen har också under senare år satsat pengar på en utbyggnad för att skapa möjligheter till detta. På den punkten kan jag alltså lugna Jan Andersson. Jan Andersson uppehöll sig vidare mycket vid Handikapputredningen, men det är inte den som vi diskuterar nu. Dess resultat läggs fram i en proposition nästa år, och vi får ta den debatten då. Vad vi nu diskuterar är avgifterna inom äldre och handikappomsorgen. Jan Andersson frågar var underlaget finns. Jag trodde att Jan Andersson var intresserad av denna fråga och hade tagit del av den utredning som framlagts och som heter ''Avgifter och högkostnadsskydd inom äldre och handikappomsorgen''. Där finns ett rikligt material att ösa ur. Där finns också beräkningar från 13 Jag har varit verksam inom sjukvården inom mitt hemlandsting, och frågan om de olika avgiftssystemen har varit en ständig trätogrund. 65 kr om dagen med allt inberäknat har inte på något sätt motsvarat de faktiska kostnaderna. Vi skall komma ihåg att människor som bor på sjukhem och ålderdomshem faktiskt har en pension att betala med. År 1952 togs frågan om kostnader inom åldringsvården upp för första gången, och en särskild lag tillkom. År 1957 var frågan om vårdavgiftens nivå ånyo uppe till bedömning. År 1963 föreslog regeringen ingen reglering av avgifter på grundval av Socialpolitiska kommitténs resultat. Frågan fick fortsatt behandling under 70 och 80 Jan Andersson tillhör ett parti som suttit i regeringsställning under större delen av denna tid, men som inte har vågat ta tag i den här frågan. Tycker Jan Andersson verkligen att det nuvarande systemet är rättvist? Jag kan inte inse det. Jag tror att avgiftshöjningen, som säkerligen kommer att ske, noga kommer att följas av de instanser som jag tidigare har räknat upp.
Herr talman! Det är inte fråga om mod utan om att ta hänsyn till den enskilde. Jag tycker att man skall göra det när man fattar beslut i riksdagen om förslag som faktiskt påverkar den enskilde, och det kommer detta förslag att göra. Jag vet vidare hur Folkpartiet har talat om eget rum, men det gäller inte bara att tala. Det har avsatts medel till detta i samband med ÄDEL reformen, och det har använts ganska mycket pengar till gruppboende, men mycket litet för förändring av sjukhemmen. Det här hade faktiskt varit ett tillfälle att klargöra boendebegreppet och att sätta press på kommunerna, om man ville förbättra boendestandarden på sjukhemmen. Uppenbarligen har de stimulansbidrag som vi har beslutat om inte räckt till, eftersom utvecklingen går så sakta. Jo, Ulla Orring, det är så att vi här diskuterar delar av Handikapputredningens resultat. Handikapputredningen hade denna fråga på sitt bord, men lade inte fram något förslag. Den har dock gjort åtskilliga av de bakgrundsanalyser som beskriver situationen i verkligheten. Dessutom har man diskuterat ÄDEL-avgiftsutredningens förslag, bl.a. utifrån de synpunkter som jag har tagit upp här och som handikapporganisationerna har fört fram när de kritiserat denna utredning. Jag har också läst ÄDEL-avgiftsutredningen. Den är inte lättläst utan synnerligen krånglig. Jag har där inte heller sett siffrorna 700--900 miljoner, utan dem har jag sett först sedan propositionen framlades. Jag har också sett att man har gjort en del skattningar i kommuner. Den första fråga som jag har ställt mig när jag har vänt mig till kommunerna om detta gäller det underliga urvalet av kommuner när man har försökt få underlag för en hyressättning. Jag tycker att det vore rimligt att man när man i propositionen lägger fram förslaget om de 700--900 miljonerna skulle beskriva vilka konsekvenser som det får, men det finns ingen konsekvensbeskrivning i propositionen. Inte heller har Ulla Orring gett mig någon beskrivning av konsekvenserna för den enskilde, och det tycker jag är allvarligt.
Herr talman! Det är faktiskt så att både Folkpartiet och den borgerliga regeringen verkligen lägger vikt vid den enskildes situation. Det är vi som för fram den enskildes situation och ser till möjligheterna för den enskilde att få ett gott boende med en god sjukvård. Då måste resurserna fördelas mellan de boende. Jan Andersson har ännu inte anvisat någon väg för att utjämna den stora skillnaden mellan boendet på sjukhem och på ålderdomshem. Jag hänvisar än en gång till utredningen. Det finns mycket bra räkneexempel på s. 123 i den, där man har räknat ut konsekvenserna av förslaget. Det kan väl inte vara Jan Anderssons avsikt att jag på två minuter skall kunna åstadkomma en konsekvensutredning. Det finns material att ta fram och läsa. Jag vill än en gång påminna om att vi nu från regeringens sida har satsat 1 miljard på boende i eget rum och för att få en kraftigare utbyggnad av boende i eget rum. Vi menar att det är en mycket viktig reform. Men faktum är att detta under ett antal år varit ett försummat område under socialdemokratiska regeringar, och man åstadkommer inte någon stor förbättring på några år. Vi vill också få en ekonomi i landet som verkligen tillåter att vi kan ge de handikappade, de funktionshindrade och de äldre ett bra boende. Det är därför som vi nu gör denna omfördelning mellan de olika boendeformerna. Jag tycker att Jan Andersson skulle gå hem till sin kammare och fundera över varför ni socialdemokrater inte har åstadkommit detta.

Herr talman! Proposition 129 behandlar avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Utskottet är, som har framgått här i kväll, ense om behovet av en enhetlig taxesättning vad gäller boendeformer för äldre och funktionshindrade -- något som faktiskt fordrar lagändringar. Detta är ytterst tekniska frågor, och propositionen kan därför synas främst beröra ekonomiska och lagtekniska regleringar. Men bakom de beslut vi kommer att fatta i morgon finner vi enskilda människor -- den vårdbehövande unga, kanske yrkesarbetande, funktionshindrade kvinnan med man och barn, liksom den gamla senile mannen i fyrbäddsrummet på sjukhemmet med en hustru som inte vet om hon kommer att ha råd att bo kvar i den bostad där de båda framlevt sitt liv. Många remissinstanser har haft synpunkter på propositionens innehåll. Bitvis har de varit starkt kritiska, och i vissa stycken har kritiken varit befogad -- men allt har skett i akt och mening att värna just deras medlemmars intressen. Utskottet har även fått motta ett antal uppvaktningar, vilka också de velat lyfta fram vikten av att hänsyn tas till varje enskild berörd individ. Detta förtjänar, enligt mitt förmenande, mycket stor aktning. Även utskottets majoritetsskrivning har samma inriktning. Vi betonar bl.a. vikten av en avgiftssättning som garanterar att var och en som omfattas av dessa regler skall tillförsäkras tillräckliga medel för sina behov -- och detta utifrån vars och ens speciella levnadsförhållanden. Här måste bl.a. stor hänsyn tas till de yngre funktionshandikappade. Vi betonar betydelsen av att kvarboendeskyddet är tillräckligt starkt. Det är tragiskt nog att efter ett kanske livslångt äktenskap tvingas uppge den gemensamma tillvaron, utan att också oro för om man själv skall ha råd att bo kvar skall förmörka tillvaron för en kanske gammal och skröplig människa. Vi betonar även vikten av att stor hänsyn tas till den boendestandard som avgiften, hyran, kommer att beräknas på. Detta är en proposition som till stor del bygger på boendebegreppet. Det har sagts tidigare i kväll, och det är helt riktigt. Därför vill jag uppehålla mig vid den problematik som utskottet pekar på och som har sin grund i att vi i dag i vårt land inte har någon enhetlig definition av boendebegreppet inom äldreoch handikappomsorgen. Vi rör oss med begrepp som servicebostäder, ålderdomshem, gruppboende och sjukhem. Även många andra benämningar på äldreboende står att finna. Detta skapar en begreppsförvirring som inte bara ger upphov till svårigheter vid avgiftssättning. Hur skall man rättvist kunna beräkna hyran för en säng i ett fyrbäddsrum på ett sjukhem i relation till en egen lägenhet i det moderna ålderdomshemmet? Denna brist på konsensus vad gäller boendebegreppet är, enligt min mening, till nackdel när man har att planera för äldreboendet i framtiden. Utan en definition av vad de olika boendeformerna inom äldreomsorgen innefattar och hur de kompletterar varandra kan man aldrig, vare sig på kommunal eller statlig nivå, fatta långsiktiga och ekonomiskt kloka beslut inför planering och byggnation av äldrebostäder. I stället tenderar man att styras av trender, så som har varit fallet vid nedläggningsvågen av ålderdomshem på 80-talet, eller som i dag, när ett enligt mitt förmenande alltför kraftigt och ensidigt satsande på gruppboende sker. Mycket sker till följd av förmånliga statsbidragsregler och en tilltro till den nya trend som säger att gruppboende är det allena saliggörande. Dagens satsning på gruppboende sker stundtals på bekostnad av de i framtiden allt viktigare sjukhemmen för våra mycket gamla. Att sjukhemmen behövs är något som alla med kunskap om vård och omsorg av äldre väl vet. Vid en fråga till överläkare Barbro Beck Friis vid socialutskottets äldrehearing i oktober bekräftade hon detta entydigt. Hon sade: ''Det behövs ett differentierat vårdutbud, om vi skall klara vården i framtiden. Självfallet behövs sjukhemmen.'' Jag skulle vilja gå så långt som att påstå, att när man planerar ålderdomshem borde man samtidigt planera för sjukhemsboende i närheten. Med en sådan integration skulle man ta ett viktigt steg i riktning mot att skapa en trygghetskedja kring den gamla människan. Denna proposition har tydliggjort att det nu är hög tid att skapa konsensus kring boendebegreppet inom äldreomsorgen -- både för att kunna tillämpa rätt avgiftssättning i denna propositions anda, liksom för att vi i vår planering av de äldres boende skall kunna agera så att vi förmår erbjuda var och en den bostad som ger just henne en värdig tillvaro. Herr talman! Jag vill se denna proposition som en konstruktion inom vars ramar varje kommun har att tolka begrepp som boende, grundgarantibelopp, kvarboendeskydd och tillsyn på sådant sätt att varje enskild berörd människa behandlas rättvist. Jag har den uppfattningen att den som anförtros en uppgift också har ambitionen och viljan att rätt förvalta den. Alltså anser jag att när nu staten vill ge kommunerna rättigheten att själva bestämma över regleringen av avgifter inom äldre och handikappomsorgen, skall denna rättighet inte naggas i kanten av ett halvhjärtat förtroende. Lika illa som det vore om staten gav sig till att vilja råda över den penningpåse som kommunerna nu själva har fått förtroendet att hantera, lika illa anser jag att det skulle vara om staten nu skulle gå in och i denna fråga exempelvis skriva kommunerna på näsan vilka avgifter som skall råda i de olika boendeformerna eller anbefalla storleken på ett eventuellt högkostnadsskydd. Det är hög tid att myndigförklara våra kommunpolitiker. Samma förtroende som jag hyser för kommunernas vilja att uppfylla propositionens intentioner, hyser jag också för regeringens vilja till en rättvis ekonomisk reglering mellan stat och kommun i denna fråga. Herr talman! Med detta vill jag och mitt parti yrka bifall till utskottets hemställan vad gäller proposition 129.

Herr talman! Mycket av det jag hade tänkt att säga har redan framförts av Ulla Orring och My Persson, varför jag kommer att underskrida mina tilldelade I den proposition vi diskuterar anförs att en friare avgiftssättning har sin utgångspunkt i en inriktning att minska den statliga regelstyrningen och att ge större frihet för kommuner att själva bestämma hur ålagda verksamheter skall skötas. Jag tycker att det är viktigt att slå fast denna målsättning, dvs. i stället för att ha en detaljreglerad verksamhet bör verksamheten i kommunerna följas upp av Socialstyrelsen och Riksrevisionsverket för att på det sättet få en feedback. Både Jan Andersson och My Persson har sagt att det är viktigt att definiera boendebegreppet. I skrivelsen står det att ett klarläggande av boendebegreppet är viktigt. En enrumsbostad på ett ålderdomshem går ej att likställa med en sängplats på en fyrbäddssal eller ett tillfälligt boende på ett sjukhem. Det framgår också att utskottet utgår från att detta kommer att beaktas vid hyressättningen. Jag tror att kommunerna skall klara av detta. En annan sak som är viktig att diskutera är den speciella situationen med de dementa patienterna. Det finns ca 100 000 dementhandikappade, varav ca 50 000 är placerade på sjukhem, 25 000 är placerade på ålderdomshem och 15 000 är placerade i gruppboende. Men drygt 50 000 bor fortfarande hemma. De anhöriga gör en stor uppoffring och en stor insats för dessa patienter. Jag tycker att prissättningen av vården för dessa patienter skall vara liberal. Det är också något som jag hoppas att kommunerna skall ta tag i. Jag tänkte nu diskutera de mekanismer som kommunerna har för att få ekonomin att gå ihop. ÄDEL-reformen innebär att landstingen har blivit av med en del patienter till kommunerna -- s.k. klinikfärdiga patienter. Med detta menas att patienterna är i sitt habitualtillstånd, dvs. det går inte att göra något mer åt dem. Då hänvisas de till kommunen. Men det betyder inte att dessa patienter inte har något behov av vård. De har i allra högsta grad behov av vård. Läkare skall inte bara bota, utan de skall också lindra och trösta. I och med ÄDEL-reformen kan sjukhusets resurser i ökad omfattning användas för botbara patienter. De klinikfärdiga patienterna hänvisas då till den kommunala sjukvården och omsorgen. Eftersom antalet äldre personer successivt stiger, är det helt klart att vårdbehovet ökar samtidigt som resurserna minskar. Vi måste finna ett sätt att lösa den gordiska knuten. Kan vi höja skatterna? Nej, det går inte. Vi har nått taket, 30 %. Sedan får vi inte ta mera. Den vägen är stängd. Kan vi höja priserna på sjukhemmen? Ekonomiskt sett är det inte bra. Då slår vi knut på alltihop. Institutet för hälso och sjukvårdsekonomi har visat i utredningar att omvårdnaden av en patient som är i behov av vård på sjukhem är i genomsnitt 100 000 kr billigare per år jämfört med om patienten bor hemma. Dessutom mår patienten mycket bättre. Jag talar då givetvis bara om de patienter som önskar bo på sjukhem. De som vill bo hemma skall få göra det. Här finns en mekanism som gör att ändamålet motverkas om man höjer priset för mycket. Då blir det billigare i andra ändan, dvs. patienterna får skötas hemma för att det blir för dyrt om de bor på sjukhem. Inte heller det innebär alltså någon bra ekonomi. Däremot skall vi försöka att öka antalet sjukhem. Det skulle vara alldeles utmärkt nu i en lågkonjunktur, då det är ont om jobb. Man kunde skicka ut litet trevliga byggnadsarbetare, som snabbt kunde bygga upp sjukhem där patienterna kunde tas om hand. Kan priserna höjas? Jan Andersson påpekade mycket riktigt att priserna för den kommunala sjukvården enligt ÄDEL-reformen inte får bli föremål för differentiering. Det är helt klart. Om Kommunförbundet säger att det skall ske i alla fall är det i strid med lagen. Det går heller inte. Man kan då tänka sig att kommunen tycker att det går att fuska litet trots ÄDEL-reformen, och skicka in en patient till sjukhuset. Då tar det i allmänhet två veckor innan patienten kommer tillbaka. Då har man varit av med patienten under den tiden. Det finns speciella avtal som innebär att kommunerna bara betalar drygt 1 000 kr till landstinget, trots att det kostar över 2 000 kr att ha patienten liggande på sjukhuset eller B-sjukhuset. Incitamentet för att spara pengar finns inte. Vad är det då vi skall försöka åstadkomma? Jo, det gäller att kommunerna tar vara på de goda privata initiativ som kan finnas. Detaljregler som gör att privata sjukhem inte kan etablera sig skall avskaffas. Jag har tidigare i denna kammare berättat om detta, och jag gör det nu en gång till. Många har skrivit till mig och talat om att de har privata sjukhem. Där kan de ta emot t.ex. tio patienter för 1 000 kr per dag och patient, och sköta både omvårdnad och ge läkarvård. Jag har t.o.m. blivit erbjuden att ställa upp som läkare på ett sådant sjukhem. Mitt lilla bidrag skulle också rymmas i de tusen kronorna. Det skulle naturligtvis vara en mycket god ekonomi, att kostnaderna för både landsting och kommun skulle uppgå till 1 000 kr i stället för 2 000 kr. Men då kommer det invändningar om att sjukhemmet kanske ligger litet för nära vägen. Man byggde ett nytt sjukhem 10 meter från vägen i stället för 30 meter från vägen. Golvytan är kanske en halv kvadratmeter för liten. Det finns en mängd hinder som gör att det inte går. Det finns skräckexempel på sjukhem som inte har fungerat. Jag pratar bara om de sjukhem som kan fungera. Här har vi en stor resurs som vi icke har utnyttjat.